Herr talman! Beträffande socialförsäkringsutskottets betänkande SfU6 finns följande att säga från Vi har i ett särskilt yttrande redovisat att vi gör en annan bedömning vad gäller medelsfördelningen under mom. 1. Den i kammaren som skulle vara intresserad av att närmare ta del av våra överväganden kan läsa om detta i motion Sf626 och även i vårt särskilda yttrande. Det finns här en hel del frågor vad gäller flyktingmottagande m.m. Invandrarkommitténs betänkande som lades fram tidigare i år behandlas nu i regeringskansliet och skall i sinom tid resultera i en proposition. Då kommer vi också att redovisa moderaternas ståndpunkt när det gäller alternativ och förslag vad beträffar flyktingmottagande m.m. Vad gäller övriga moment i betänkandet yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Sverige har minskat sitt flyktingmottagande från 84 000 personer för ett par år sedan till ca 5 000 per år. Orsakerna till det kommer jag inte att gå in på närmare här - vi har nyligen haft en flyktingpolitisk debatt. Trots att det kommer många färre flyktingar till Sverige vill Vänsterpartiet faktiskt öka ramarna. Vi anser nämligen inte att de svenska invandringsmyndigheterna tillämpar utlänningslagens regler om asyl och rätt till skydd, nu senast bevisat av att Sverige återigen brutit mot FN:s tortyrkonvention. Om svenska myndigheter tillämpar utlänningslagens regler innebär det att kostnaderna för flyktingmottagandet kommer att öka. Vi menar att de stora besparingarna på flyktingområdet går ut över en korrekt rättstillämpning och vill därför öka i stället för att minska ramarna. Ersättningarna till kommunerna för flyktingmottagandet gäller i många fall, med tanke på det arbetsmarknadspolitiska läget, i alldeles för kort tid, vilket gör att flyktingarna inte hunnit bli självförsörjande utan hänvisas till socialhjälp. Vi tycker att detta är direkt felaktigt och menar att staten måste ha ansvaret för dessa kostnader och att lösningen inte får vara socialhjälp. Vi vill därför att schablonbidraget skall vara större för att räcka längre. Herr talman! Flyktingar som kommer till Sverige har många gånger varit med om fruktansvärda saker och är att jämföra med katastrofoffer. De måste därför få samma tillgång till god sjukvård, tandvård, skola och barnomsorg som de som är bosatta i Sverige. Personer som håller sig gömda vågar ofta inte uppsöka sjukvården, eftersom det händer att vårdgivaren bryter tystnadsplikten och ringer Invandrarverket för att få reda på vem som skall betala. Invandrarverket kontaktar då i sin tur polisen, som griper vederbörande. Människor har faktiskt avlidit därför att de inte vågat kontakta sjukvården på grund av sin rädsla för att bli angivna och utvisade. Vi tycker att det är angeläget att denna fråga ses över och får en positiv lösning, och det vill vi ge regeringen till känna. Barnen i flyktingmottagandet har en alldeles särskild situation. Det är därför viktigt att de som arbetar med dessa barn har tillräckliga kunskaper och utbildning för att kunna möta deras behov. Invandrarverket bör därför få i uppdrag att se över och föreslå ett åtgärdsprogram som avhjälper bristen på stödresurser för de ensamma barnen på flyktingförläggningarna. Och när kommer det utlovade statliga institutet för tortyroffer att inrättas? Herr talman! Till betänkandet har fogats 6 reservationer och 4 särskilda yttranden. Jag tänker inte gå in på budgetprocessens konsekvenser för voteringen, men nog är det underligt att det som rör pengarna och som skulle kunna förändra t.ex. flyktingmottagandet och rättstillämpningen göms under särskilda yttranden. Av de 6 reservationerna har Vänsterpartiet avgivit 2, och jag yrkar bifall till båda, reservation 1 Herr talman! Innan vi går till votering vill jag framföra en eloge till Ragnhild Pohanka och Rose Marie Frebran för att de ensamma i dag har representerat sina respektive partier i varje debatt inom socialförsäkringsutskottets område.

Herr talman! Vi behandlar nu SfU2, utgiftsområde Miljöpartiet anser det rimligt att tillstyrka de anslag som regeringen föreslagit när det gäller flyktingar och invandrare. Vi anser däremot att kvotflyktingarnas antal bör ökas till 2 500 per år. Nödvändiga omfördelningar för att klara det ökade mottagandet bör kunna ske inom utgiftsområdets ram. Jag vill yrka bifall till reservationerna 2 och 4, som båda handlar om asylsökandes rättigheter. Vad gäller mom. 3 menar Miljöpartiet att man på ett tidigt stadium skall ta hand om psykiska och somatiska problem hos asylsökande, särskilt enär asylsökande ofta bor två, tre eller fyra år i Sverige. Beträffande mom. 4 anser vi att asylsökande skall få tillgång till undervisning av samma skäl. Där hänvisar vi till FN:s barnkonvention, där man slår fast barnets rätt till utbildning.

Herr talman! Vi behandlar nu utgiftsområde 8 i betänkande SfU2. Vi kristdemokrater har där inga speciella synpunkter. Men vi behandlar också regeringens skrivelse 1996/97:24 om invandrings och flyktingpolitiken. Kristdemokraterna är det enda parti som har en motion i anslutning till denna skrivelse. Jag tror att denna skrivelse har kommit i skymundan på grund av budgetpropositionen och migrationspropositionen, men jag har ägnat litet tid och energi åt den och har upptäckt ett par brister som jag tycker att man inte kan låta bli att påtala. Därför blev det också en motion. Jag yrkar bifall till vår reservation 5. I skrivelsen redogör regeringen bl.a. för Invandrarverkets rapport om sfi-undervisningen, som behandlas i en av våra reservationer. De rapporter som kommer in visar nämligen ständigt att problemen är stora; att invandrare kommer i gång alldeles för sent med undervisningen, att avbrotten blir för många och att alldeles för få klarar en rimlig nivå. Vi kristdemokrater tycker inte att man bara kan konstatera detta, utan att man måste sätta sig ned och bestämma sig för att göra någonting åt problemet, eftersom svenskkunskaperna är så otroligt viktiga för invandrares integrering i det svenska samhället. Skall de ha en chans så måste de lära sig bra svenska. Där vill kristdemokraterna ha ett tillkännagivande. Regeringen säger i skrivelsen att det finns vissa indikationer om barn och ungdomar i eget boende, och att deras psykiska välbefinnande är förhållandevis dåligt. Jag tyckte att man inte bara kan konstatera detta. "Vissa indikationer" - det verkar vara för dåligt underlag. Nog behöver man kolla upp detta ordentligt, och göra en undersökning av hur det står till med barns och ungdomars psykiska hälsa. När jag också konstaterade att det inte heller fanns något sådant underlag för dem som bor på förläggningar, så att man inte skulle kunna få något jämförande material, tyckte jag att det behöver man också ta fram. Det är alltså vad vi inom Kristdemokraterna kräver i det ena motionsyrkandet, där vi i reservation 5 tar upp frågan om barn och ungdomar. Detta yrkar jag bifall till.

Herr talman! För cirka två veckor sedan hade vi en lång debatt här i kammaren om den migrationspolitiska propositionen. Det finns ingen anledning att upprepa den debatten, och jag tänker därför vara mycket kort i mitt anförande som gäller utgiftsområde Precis som inom andra områden finns här ett besparingskrav. Antalet asylsökande har minskat kraftigt vilket för med sig ett minskat flyktingmottagande i landets kommuner och färre utbetalningar av statliga schablonersättningar. miljoner kronor t.o.m. budgetåret 1998, och innebär för 1997 en besparing med 21 miljoner kronor. I betänkandet behandlas också regeringens skrivelse om invandrings och flyktingpolitiken. Mycket av det som behandlas i skrivelsen diskuterade vi när vi behandlade propositionen Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv. Riksdagen har tidigare fattat beslut om att ansvaret för hälso och sjukvården för asylsökande skall överföras till landstingen. Så sker nu från den 1 januari. Staten har kvar ansvaret för kostnaderna. Ersättningen kommer att lämnas på ett enklare sätt än vad som sker i dag. Det sker genom en schabloniserad och åldersdifferentierad ersättning per asylsökande Överenskommelsen innebär i stort att en asylsökande får akut sjuk och tandvård samt sådan vård som inte kan anstå. Jag vill poängtera att asylsökande barn får samma hälso och sjukvård samt tandvård som barn i Sverige. Under det här budgetåret har de invandrartäta storstäderna kunnat få medel för särskilda insatser i bostadsområden. Nu vill regeringen ge flera kommuner med likartade förhållanden samma möjligheter. Regeringen har, efter det att budgeten lagts, avsatt ytterligare 400 miljoner kronor för olika insatser i kommunerna. 200 miljoner kronor är sedan oktober i år redan fördelade på 17 kommuner.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
Herr talman! Jag skulle i och för sig vilja kommentera det som Maud Björnemalm sade, men för tids vinnande avstår jag från att ta replik på henne.

Herr talman! Svensk migrationspolitik står under ständiga förändringar. De anföranden som har hållits tidigare här i kväll vittnar om att nya utredningar är på gång och att utredningar som har remissbehandlats kommer i form av propositioner under våren. Det fördes också en lång debatt om dessa frågor för några veckor sedan. Centerpartiets förhoppning är att allt detta skall leda till ett bättre omhändertagande av dem som söker sin tillflykt till vårt land. Det visar sig nu att färre människor kommer hit, eftersom situationen är annorlunda i världen just nu. Det innebär ju också att man kan göra besparingar på det här området. Frågan om kvotflyktingarna har alltid varit mycket stor och brännande i vårt utskott, men nu tycks de allra flesta ha accepterat den kvot som fastställs i förslaget - 1 840 flyktingar skall tas emot inom denna kvot. Det är egentligen bara Miljöpartiet som anser att det skall vara fler. Men siffran är väl avvägd. Det är också viktigt att man, som i betänkandet, fastslår att det människor som vill återvända till sina hemländer också skall ges den möjligheten, och att det skall underlättas på alla sätt och vis. Detta är i Centerpartiets anda. Vi har synpunkter på Utlänningsnämnden och dess sätt att arbeta. Det bör finnas med en social kompetens i det bedömningsarbete som görs. Det är också av största vikt att Utlänningsnämnden arbetar av sina balanser, så att den snabbt kommer i fatt. Jag tänker inte säga mer i debatten, utan yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet Sfu 2.

Herr talman! När det gäller ramarna har Folkpartiet inga andra åsikter än regeringen, men i betänkandet om anslag till utgiftsområde 8, invandrare och flyktingar, tas också delar av regeringens skrivelse om invandrings och flyktingpolitiken upp. Jag skall inskränka mig till några synpunkter om denna. I reservation 5 tar jag tillsammans med Rose Marie Frebran upp regeringens syn på barns och ungdomars psykiska hälsa. Regeringen säger att det finns indikationer på att barn och ungdomar i eget boende mår förhållandevis dåligt. Jag skulle vilja påstå att många flyktingbarn mår psykiskt dåligt, inte minst de som bor på förläggning år ut och år in. Regeringen gör ett stort nummer av att Sverige har skrivit under barnkonventionen. Regeringens argument är att man skall se till barnens bästa. Jag delar den uppfattningen, även om regeringens organ inte alltid lever upp till den. Jag tänker på tioåriga Alexandra som våldtogs och därefter utvisades med sin familj till Rumänien. Hon har inte hittills fått sin sak prövad, utan man drar det i långbänk. Först i mars skall man pröva om familjen kan komma tillbaka för att hon skall få sin sak prövad. Att man dessutom har skingrat familjen gör inte saken bättre. Hur hennes psykiska hälsa är kan vi alla förstå. I regeringens skrivelse ges intrycket av att bedömningen av barns psykiska hälsa grundar sig på ett mycket vagt underlag. Vi i Folkpartiet vill därför att man gör en studie av flyktingbarns psykiska hälsa, såväl de som bor i eget boende som de som befinner sig på förläggning. Skadas ett barn psykiskt följer det barnet under hela livet. Det kan väl ändå inte vara meningen i den barnkonvention Sverige har skrivit under. Där sägs det att barnens bästa skall sättas i första rummet. Därför anser vi i Folkpartiet att denna studie bör göras. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 5.

Fru talman! Justitieombudsmannen Stina Wahlströms mandatperiod utgår den 31 december 1996. Stina Wahlström har meddelat att hon på grund av sjukdom inte vill komma i fråga för omval. Med anledning därav har konstitutionsutskottet berett frågan om val av en ny justitieombudsman.

Värderade talman! Betänkande 1996/97:KrU1 är resultatet av ett mycket omfattande arbete i kulturutskottet. Vår ordförande Åke Gustavsson har lett vårt arbete med ambitionen att ingen skall kunna kritisera kulturutskottet för att det inte tagit emot s.k. uppvaktning. Därför har vi lyssnat på en mängd önskemål från myndigheter, kommuner, organisationer och kulturinstitutioner som velat påverka utskottet. För utskottets kansli har arbetet inneburit en belastning av ett slag som på många andra arbetsplatser skulle ha resulterat i myteri eller åtminstone i att skyddsombudet hade slagit larm. Bytet på kulturministerposten gjorde att vi fick vänta länge på regeringens proposition om kulturpolitiken. Att kulturpropositionen lades så att den skulle behandlas tillsammans med budgetpropositionen gjorde givetvis att underlaget för kulturutskottets arbete blev särskilt stort. Det är imponerande att en sådan lojalitet som utskottskansliets personal visat kan mobiliseras. Jag hoppas att vårt kanslis personal känner tacksamhet från oss som sett hur våra idéer genom kansliets bearbetning formats till ett läsvärt betänkande. Detta påpekades nyss också av Marianne Andersson. Värderade talman! Kulturminister Marita Ulvskog har lyckats hävda sitt område gott i kampen om statens pengar. Under förra mandatperioden med Birgit Friggebo som kulturminister kunde jag med stolthet notera att kulturen var så gott som det enda område som fick ökade resurser. Liknande kommentar kan fällas om kulturminister Marita Ulvskogs proposition. Detta är glädjande för oss som ser kulturen som en omistlig del av livet. Den budgetmässiga framgången innebär dock inte att kulturministerns proposition har passerat kulturutskottet utan förändringar. På flera punkter har kritiken mot propositionen varit hård, och vi har stundtals varit förvånade över att kulturdepartementets handläggning av ärendena vittnat om en ganska liten kunskap om hur riksdagen arbetar. Socialdemokraterna i kulturutskottet har fått försvara förslag som troligen aldrig skulle ha framförts om riksdagsgruppen hade varit referensgrupp för Kulturdepartementets arbete. Jag tänker t.ex. på förslaget till kulturpolitiska mål och de märkliga turerna kring det förslag som vi kallar för museiflytten till Göteborg. Värderade talman! I Folkpartiets motion Kr17 föreslår vi ökade satsningar på vissa kulturområden. I Den nya budgetbehandlingsprocessen gör att riksdagen redan beslutat om storleken på ramen för utgiftsområdena. Därför är det inte längre möjligt för mig att nå framgång genom att yrka bifall till Folkpartiets budgetförslag. I ett särskilt yttrande, nr 17 i det betänkande som vi nu behandlar, redovisar jag mera utförligt Folkpartiets förslag. Folkpartiets förslag på kulturområdet framgår av vår motion och av detta särskilda yttrande. Därför kommer jag i dagens debatt endast att aktualisera några av de många förslagen. Värderade talman! Kulturutskottet föreslår riksdagen att anta förslag till mål för kulturpolitiken. Regeringen hade i sitt förslag fem punkter för sådana mål. Utskottets förslag innehåller sju sådana mål. Det fanns ett gott underlag till målformuleringen i Kulturutredningen. Jag är förvånad över att inte regeringen redan från början visade respekt för Kulturutredningens förslag. Om så hade skett skulle utskottet inte ha behövt ändra så mycket i målformuleringarna som nu gjorts. Två välkomna nya mål formuleras i kulturutskottets betänkande. Det ena nya målet är formuleringen att kulturpolitiken skall ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Det andra nya målet är formuleringen är att kulturpolitiken skall främja bildningssträvanden. Statens kulturråd har i ett remissyttrande bl.a. påpekat att bildningsmålet har sin bakgrund i människors personliga utveckling och behov av gemenskap och identitet. En sådan människosyn är också en viktig del av Folkpartiets ideologi. Det tredje målet för kulturpolitiken är av kulturutskottet formulerat så här: "att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar". Regeringen hade föreslagit en märklig formulering på denna punkt. Så här står det i propositionen: "motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet". Jag förstår inte hur en sådan formulering kan passera ett helt departement utan att någon lyckas förklara för kulturministern att formuleringen är omöjlig. Knappast. Vem avgör vad som är negativa verkningar av en kulturverksamhet med kommersiella inslag? Jag tror inte att någon kan svara på den frågan - troligen inte heller kulturministern, såvida hon inte menar att svaret är kulturministern. Är det självklart att sådan kulturverksamhet som inte är kommersiell saknar negativa verkningar? Givetvis inte. Man har brukat skämta om politikers helgarderande deklaration: Jag är för allt positivt och mot allt negativt. Borde vi inte formulera oss så oantastligt också om de kulturpolitiska målen i så fall och inte, som regeringen föreslagit, markera det självklara just för de kommersiella inslagen i kulturen? Jag upprepar kulturutskottets förslag för den tredje punkten: "att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar." Värderade talman! Jag anser att denna formulering kan stå kvar, även om den är onödig. Om man skall vända sig mot den formuleringen, som moderaterna i kulturutskottet gör, bör man göra det av stilistiska skäl snarare än av ideologiska skäl. Inte heller moderaterna vill främja kommersialismens negativa verkningar, förmodar jag. Vi kunde efter varje punkt i målformuleringarna ha skrivit: och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar. Det skulle alltså stå så här: - att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar, - att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar, osv. Jag tycker ändå att vi bör acceptera kulturutskottets förslag till formuleringar av de kulturpolitiska målen. Värderade talman! Jag vill i den här allmänna delen av debatten också aktualisera den beställning av en utredning som kulturutskottet föreslår riksdagen att göra. Vi skriver att det är motiverat med en skyndsam utredning som omfattar samtliga områden där staten ger stöd till kulturinstitutioner. Så här står det på s. 65 i betänkandet: "Utskottet anser att regeringen genom denna utredning bör låta göra en översyn av frågan om i vad mån behovet av statligt stöd till en kommun eller ett landsting påverkas av omfattningen av det kulturutbud som nationalscener eller andra helstatligt finansierade institutioner erbjuder." Om riksdagen följer kulturutskottets förslag på denna punkt, innebär det helt enkelt att riksdagen begär en utredning om kulturen i ett stad-landperspektiv. Hur skall vi fördela statens resurser på kulturområdet så att vi kan säga att staten stöder kultur i hela landet? Regeringen föreslår i propositionen att ett antal s.k. nationella uppdrag ges åt kulturskapare runt om i landet innebärande speciellt ansvar för utveckling, förnyelse och värnande om konstnärlig kvalitet. Det är en utmärkt. Vi i Folkpartiet har dock markerat att vi tycker att anslaget för de nationella uppdragstagarna är för litet och att den föreslagna tidsbegränsningen till tre år är för kort. Regeringen har markerat att uppdraget kan förlängas. Jag förmodar att det därför kommer att bli ett uppdrag på fem år, och därför räknar jag med att verkligheten kommer att visa att vårt femårsperspektiv i det här ärendet är rimligt. Värderade talman! En lång debatt är angiven i dag. Just nu yrkar jag inte bifall till någon av reservationerna; detta för att vinna tid. Det innebär dock inte att jag inte stöder de reservationer där Folkpartiet finns med.

Fru talman! Vad är egentligen meningen med livet? Är det kampen om fler prylar eller är det högre lön? Eller är det att uppleva lust och glädje i kulturella möten? Jag vill påstå att kulturen är ett unikt verktyg för utveckling av såväl individen som kollektivet och hela samhället. Den statliga kulturpolitiken skall verka för allas möjlighet och deltagande i kulturlivet. Kulturen är en källa till utveckling, växtkraft, bildning, demokrati och yttrandefrihet. Dagens politik går mestadels ut på att diskutera de ekonomiska aspekterna på i stort sett allt. Vi måste tillsammans arbeta för att motverka detta och i stället försöka vända diskussionen till att tala om livskvalitet. Det gör vi i dag genom att vi lyfter frågan och debatterar kulturpolitiken en hel dag. Vi har också kulturministern här. Detta är också ett verktyg för att sätta frågan om livskvalitet före den ekonomiska politiken. Kulturens betydelse för utveckling av individ och samhälle ökar. Det räcker inte med att försvara existerande positioner. Det behövs ett nytänkande och också mer resurser. För att svara upp mot människornas behov borde kulturpropositionen vara i stil med det som skedde med vägar och järnvägar för några år sedan då vi satsade på infrastrukturen. För att kunna möta morgondagens krav och problem borde vi satsa på de mentala järnvägarna, de nya kommunikationsnäten och kulturen. 1974 fastlades de första statliga kulturpolitiska målen, vilka är helt gångbara i dag. Nu är det 20 år sedan som vi diskuterade denna stora fråga. Kulturpolitiken är ju inte lagreglerad, bortsett från den bibliotekslag som vi kommer att ta ställning för här i dag. Många kommuner och landsting tar inte kulturen riktigt på allvar, utan den betraktas som en utgiftspost som man kan skära i. Jag kan delvis förstå det. I en minskande ekonomi och inför valet mellan fria skolluncher, goda läromedel osv. och kulturen får den en allt mindre del i den allt svagare ekonomin. De kulturpolitiska målen kan haverera på grund av att kommuner och landsting tvingas att fortsätta med sina nedskärningar. Om staten på allvar ville satsa på kultur borde man ge mer pengar till kommunerna. Jag är alldeles övertygad om att om kommunerna fick dessa pengar skulle de skapa en god grund för demokratiutveckling och kultur på basplanet. Man slapp då genomföra dessa nedskärningar. Det skulle också ge många arbeten åt kulturarbetare och därmed förbättra på andra utgiftsområden såsom a-kassa och socialbidrag. Om vi skall ta kulturen och varje barns eget skapande på allvar behövs det en kommunal kulturskola i varje kommun. För att driva den skolan krävs det pedagoger, lärare och resurser. miljoner kronor mer än regeringen. Vi vill satsa 10 miljoner kronor på kulturskolor. Utöver detta vill vi genomföra en hel del andra reformer. Bl.a. genom att sänka arbetsgivaravgifterna för kommuner och landsting vill vi se till att de får 5 miljarder kronor så att de skall kunna satsa på den kommunala verksamheten och då givetvis också på kulturen. En viktig grupp ungdomar som ofta glöms bort i den kommunala hanteringen är ungdomar mellan 15 och 20 år. De står ofta utanför föreningsliv och inskriven fritidsverksamhet. Riktade bidrag till t.ex. ungdomshusprojekt och liknande skulle vara en möjlighet för dessa ungdomar som faller mellan två stolar. Vi i Vänsterpartiet är också övertygade om att kriminalitet och droginträde skulle minska om vi kraftigt satsade på kommunerna och kulturpolitiken. Fru talman! Vänsterpartiet värnar särskilt de fria grupperna och barns och ungdomars eget skapande. Vi vill frigöra resurser. De kommunala nämnderna måste också samverka och effektivisera sin verksamhet för att kunna föra över pengar till kulturarbetet. Politiker, kulturinstitutioner, konstnärer, skola, förskola, lärare och pedagoger måste samverka när det gäller att nå dem som bäst behöver den levandegörande kulturen. Det är bara de som kan hitta den form som innebär att vi värnar ett humanistiskt och solidariskt samhälle. I samband med 1974 års kulturpolitiska mål fördes det en bred debatt i samhället. När vi nu har antagit de nya kulturpolitiska målen har inte den breda diskussionen förekommit i samhället. Det är litet synd. Ändå gläder vi oss mycket åt att de nya kulturpolitiska målen går i 1974 års anda. Särskilt bra är målen att kulturpolitiken skall motverka de kommersiella negativa verkningarna samt att kulturen skall vara en fri och dynamisk och obunden kraft i samhället finns kvar liksom även bildningsmålet. Orden "allas delaktighet" finns också med i målformuleringen. finns med vill jag särskilt uppmärksamma riksdagen på de handikappades situation. Vi kan konstatera att det finns brister när det gäller tillgänglighet. Det saknas ofta hörselslingor. Det finns brister i utrustning och handikappanpassning, brister på teckentolkar och teckenspråkigt utbud av information osv. I många fall är det också omöjligt för en handikappad att gå på bio eller teater på grund av lokalens otillgänglighet. Ett annat problem för allergiker är damm och dålig städning, eftersom man tvingats att skära ned på sådant. Om inte dessa behov blir tillgodosedda på basplanet blir inte heller kulturen och alla lokaler tillgängliga för alla. Detta är någonting som också måste föras in i den stora debatten. Det är jättebra att det nu skall utarbetas ett arkitektoniskt program. Det är viktigt och självklart att de byggnader, vägar och broar som skall byggas utformas på ett mänskligt, trivsamt och konstnärligt sätt. Det är ibland bra att vi svenskar försöker att härma efter norrmännen som har kommit en bra bit på väg i detta arbete. Vänsterpartiet har väckt en särskild motion om arkitektur. Vi förutsätter att de förslag som finns i motionen kommer att tas i beaktande när man arbetar fram det arkitektoniska programmet. Fru talman! Satsningen på regionalt kulturliv i propositionen är också väldigt glädjande. Även om det inte kommer att förändra de stora orättvisor som finns i dag är det många delar som är ett steg i rätt riktning. Statistiken från 1992-1993 visar att det då av de statliga kulturpengarna satsades 53,3 % på Stockholm där bara 19 % av Sveriges befolkning bor. Man kan tydligt se att det är fråga om en rätt så skev fördelning. Vi har vid flera tillfällen här i kammaren fått höra att 83 % av de statliga museipengarna går till Stockholm. Även det är en orimlig fördelning. Senare i dag kommer vi att diskutera ett världskulturmuseum i Göteborg. Inte heller det kommer att innebära några stora omfördelningar av pengar, eftersom det också innebär en viss nysatsning. Som jag ser det har stockholmarna det väldigt väl förspänt när det gäller de statliga kulturpengarna. Jag tycker att vi i kommande propositioner mer måste verka för att Stockholmsdominansen skall brytas. Jag vill också säga några ord om kulturhuvudstadsåret. Vad jag förstår var nomineringen till kulturhuvudstadsåret ett vänsterinitiativ från början. Det är glädjande att vi har kommit så här långt. Ett problem som vi i Vänsterpartiet har uppmärksammat är att bidragsgivarna är tre stycken. Vi förutsätter att man i de ansökningshandlingarna försöker samordna arbetet så att ansökan inte behöver göras till alla tre instanserna. Det är ju inte administration vi vill förverkliga genom att satsa pengar, utan vi vill att pengarna skall gå till kulturen. Integration måste också befruktas via kulturen. Främlingsfientlighet kan motverkas genom satsningar inom kulturområdet. De tendenser som finns i kulturpropositionen att isolera invandrarkulturer måste motverkas, anser Vänsterpartiet. Varken i kulturutredningen, regeringen - i kulturpropositionen - eller invandrarpolitiska kommittén har man belyst det mångkulturella samhället i hela dess vidd. Av den anledningen föreslår Vänsterpartiet en handlingsplan för hur kultur skall kunna användas till integration människor och kulturer emellan. Ett exempel på vad regeringen föreslår är världskulturhuset på Södra Teatern i Stockholm. Enligt den beskrivning som görs i propositionen får man intrycket att invandrargrupper skall komma och gästspela här och att vi skall titta på varandras kultur. Det kostar mycket att bjuda in grupper från hela världen, och jag är skeptisk till om det egentligen innebär en integration av svenskar och invandrare. Vänsterpartiet har därför föreslagit att även Kulturhuset i Stockholm skall utredas som en tänkbar plats för dessa möten, eftersom vi inte tycker att Södra Teatern är riktigt lämplig. Vi har ju kulturministern här i dag så vill jag be henne utveckla frågan om Södra Teatern, eftersom jag tycker att den är litet luddigt formulerad i kulturpropositionen. En annan satsning, som vi återkommer till, är världskulturmuseet i Göteborg, som jag ser som ett stort projekt vad gäller integration av svenskar och invandrare och också en integration av olika typer av kultur, dvs. en bred bas från etnografi till arkitektur och konst. Det är ett bra förslag, tycker jag. Jag yrkar bifall till reservationerna 49 och 6.

Fru talman! Den uppgörelse som Vänsterpartiet och socialdemokraterna har gjort angående ett världskulturmuseum i Göteborg innebär inte någon flyttning av de tre museienheter som finns i Stockholm. Den debatten kan vi stryka ett streck över. Jag håller med Marianne Andersson om att det egentligen inte handlar om att flytta verksamhet från Stockholm ut i regionerna på det sätt som hon beskrev. Vår överenskommelse bygger på att det blir en nysatsning och att man i 1999 års budget kommer att anslå mer pengar till den här myndigheten. Vad jag förstår är vi helt överens om att den starka Stockholmsdominans som finns när det gäller de statliga kulturpengarna måste brytas. Vi måste givetvis på olika sätt försöka stimulera landsting och kommuner att satsa mer på den lokala kulturverksamheten så att inte vissa regioner helt förlitar sin kulturverksamhet på de statliga bidrag som vi härifrån har fördelat i landet. Jag tror att vi är helt överens i den här frågan. Tack.

Fru talman! Jag förstår att de övriga partierna har förstått det just så som Marianne Andersson nu säger. Jag är helt övertygad om att det annars hade varit en bred uppgörelse i den här frågan. Om man läser årets budget ser man att det särskilt står angivet att det kommer att bli ett ökat reformutrymme 1999 och att man avser att använda det till museisatsningen i Göteborg. Dessutom står det i direktiven till organisationskommittén att man skall titta på andra finansieringsmöjligheter för att på så vis också utvidga budgeten för den nya myndigheten. Min avsikt och den uppgörelse som detta bygger på innebär inte att man skall behöva skära ned på någon verksamhet av publikt slag i Stockholm

Fru talman! Man kan givetvis inte i förväg skriva in hur framtiden kommer att se ut - givetvis inte. Organisationskommittén, som skall tillsättas för att titta på den nya myndigheten, har ett begränsat uppdrag, och kulturutskottet har också gjort ett tillkännagivande med anledning av Vänsterpartiets motion, som alltså vill att förslaget om en flytt av de tre museerna i Stockholm avslås. Man kan tolka det här hur man vill. Organisationskommittén kommer att utreda frågan, man kommer att återkomma till regeringen med förslag, och regeringen kommer i sin tur att på nytt återkomma till riksdagen för fastställande av beslut i den här frågan. Jag ser det inte alls som att vi på något sätt är lurade eller att loppet är kört, utan frågan kommer senare tillbaka till riksdagen igen för vidare prövning vad gäller lokaler, budget, verksamhetens innehåll, osv.

Fru talman! Såsom vi tolkar det kommer det också att bli, eftersom det är vi som kommer att driva den här processen framåt. Elisabeth Fleetwood behöver därför inte alls vara orolig, utan jag hoppas att vi gemensamt skall försöka driva den här frågan framåt, så att det verkligen kan bli den nysatsning som jag tror att vi alla vill ha. Den ideologiska poängen med det här projektet är ju just att man skall finna en bred bas för hur människan står i centrum i världen och världskulturen, hur vi kan integrera konsten, etnografin, arkeologin, osv. Det här är något som vi verkligen kan genomföra i och med det nya förslaget.

Fru talman! Ledamöter! Åhörare! Jag kommer att korta mina övriga anföranden i dag och väljer att utöka det här ett par minuter, eftersom vi har ministern här i kammaren under den första halvan av dagen. Kulturen, vår inre odling och tillväxt - här gestaltas grunder och demokratins livsideal. Genom sin fria karaktär verkar kulturen för såväl förändring av det förflutna och förändring i dag som för en möjlighet till bearbetning av det förflutna. När vi forskar om äldre kulturer bedömer vi deras status genom de konstföremål som har åstadkommits, husens arkitektur, formgivning samt samhällets sociala struktur. Så kommer också andra att bedöma oss. Vi ledamöter här i kammaren visar genom våra ekonomiska prioriteringar hur värdefullt vi anser det vara med just kulturell tillväxt. I dag utgår endast en mycket blygsam summa till kultur över hela landet. Av den totala omslutningen på 7,1 miljarder kronor utgår 2,3 miljarder till folkbildning och 480 miljoner till idrott. Av stödet till de stora nationella institutionerna avgår cirka halva beloppet till att betala hyra för de nationalmonument de är verksamma i. Miljöpartiets huvudkritik mot Kulturutredningen, kulturpropositionen och nu det betänkande vi har att ta ställning till är att det här bedrivs ett nollsummespel. 20 års kulturpolitik har nu utvärderats, dock efter det att Kulturutredningen har lagt fram sitt förslag till kulturpolitik. Utvärderingen blev alltså klar efter utredningen. Det som föreslås är mest en omfördelning av medel. Jag yrkar därför bifall till reservation 7, mom. 9, i vilken Miljöpartiet vill att riksdagen ger regeringen till känna att stödet till kulturen successivt bör öka. Att inte ge löne och kostnadsutvecklingskompensation är också ett sätt att spara. Vi ledamöter behöver inte rationalisera bort en tredjedel av oss för att få 2 000 kr mer i månaden, men det sker nu på landets nationella, regionala och lokala institutioner. Med det yrkar jag också bifall till vår motion 52, mom. 110. Där ger Miljöpartiet löne och kostnadsutvecklingskompensation till Dramaten om 5 miljoner kronor för att man inte skall behöva skicka anställda på teatern rakt ut i arbetslösheten och därmed belasta AMS budget. Jag anser dessutom att de medel som regeringen har beviljat Kungliga Operan och Dramatiska Teatern om 5 miljoner kronor vardera för att de skall få råd att avveckla sina anställda i stället skall gå till att behålla och utveckla de anställda. Med det vill jag också betona att jag inte ställer upp på skrivningen i betänkandet om att "kostymen måste minskas". Däremot yrkar jag bifall till Folkpartiets och Miljöpartiets gemensamma reservation nr 19, mom. 34, om en teaterutredning. I den reservationen tar vi bl.a. upp att kostnadsutvecklingen för alla teatrar har varit snabbare än inom andra områden. Jag återkommer till detta senare i debatten, under teateravsnittet. Miljöpartiet vill också ge en fanfar till Kulturutredningen, det med anledning av kapitlet om arkitektur. Man skriver där att vi påverkas av den miljö vi befinner oss i, och så står det nu också i propositionen. Tänk om den insikten hade funnits under miljonprogrammets dagar och de dagar då landets stadskärnor revs! Men det är aldrig för sent. Fru talman! Under två veckors tid har utskottet träffat ett fyrtiotal olika organisationer och företrädare för institutioner över hela Sverige. Jag önskar verkligen att vi hade haft bättre ekonomiska möjligheter att ta hänsyn till mer av all den information som givits oss då vi har fått ta del av hela Kultursveriges expressiva tankar, idéer och pågående utveckling. En sak kan vi i alla fall i dag lägga på hyllan för mognad och möjligen också för förändring av karaktär. Det är förslaget om tidsbegränsade, riktade bidrag. Det finns en stark skepsis, kritik och oro för avskedande och avvecklande av pågående mycket lyckade samarbetsprojekt om förslaget genomförs nu. Företrädare för länsteatrar, länsmusiken och länsmuseer uttrycker precis samma farhågor. Det är den mycket svåra ekonomiska situationen vid hela landets olika kulturinstitutioner, och därmed också för landets kulturarbetare, där utebliven lönekompensation är en viktig faktor, som medför att den pågående utvecklingen och det samarbete som sker i landet i dag helt riskerar att slås sönder, och det var väl ändå inte meningen när förslaget arbetades fram. Jag menar att verkligheten har sprungit ikapp förslaget. Om förändringar i bidragsstrukturen ändå skall genomföras, bör de genomföras när det finns ett reformutrymme. Nu blir det som ett sparbeting, eftersom omfördelningen av det totala statsbidragets regionala dans-, teater och musikinstitutioner och regionala museer lett till ett tidsbegränsat, riktat bidrag inom ramen för de tillgängliga medlen. Med detta yrkar jag också bifall till reservation 18, mom. 32. Rent generellt kan det sägas att det inte blir något sparbeting, eftersom man kan söka till det ändamål som regeringen nu föreslår skall extraprioriteras och man då får tillbaka pengarna. Men genom att att detta genomförs samtidigt som det inte tillskjuts extra medel - det finns ju redan i dag möjlighet att söka extra medel hos Kulturrådet - blir det, som jag i dag ser det, ett rent sparbeting. Fru talman! Jag och Miljöpartiet menar att kulturens betydelse ökar i en tid av stora förändringar, och det må gälla förändringar som uppstår i samband med det traditionella industrisamhällets upplösning med ändrade sociala villkor eller som följd av globala förskjutningar. Kulturen är vår vägvisare och färjelots över floden. Kulturen hjälper oss att bearbeta konflikter, inre som yttre, att reflektera och ta språnget ut i det okända Kulturen är människors sätt att bekräfta sin identitet och självrespekt. Om vi här i riksdagen inte bara med ord utan också med konkreta ekonomiska handlingar visar landets kommuner att vi ökar anslaget till kulturen, blir vi förebilder. Kommunens politiker kan då få det lättare i sitt val mellan en musikskola, en kulturskola, en parkeringsplats eller ett köpcenter. Eftersom Miljöpartiet inte har någon egen sedelpress, hoppas vi att vi tillsammans med andra partier, av typen regerande partier, kan fördela om medel från andra utgiftsområden till nästa års budget. Eftersom den vägen inte har varit framkomlig i årets budget, har vi valt att omprioritera medel inom utgiftsområde 17 och i viss mån också inom utgiftsområde 16 Utbildning och utgiftsområde 14 Arbetsmarknad. Inom området kultur har anslaget till folkbildning minskats med 40 miljoner kronor. Pengarna är avsedda att gå till de stora fackliga organisationerna LO, TCO, SACO, LRF, Sveriges Fiskares Riksförbund och Företagarnas Riksorganisation för uppsökande verksamhet bland arbetslösa och skall mixas ihop med vuxenutbildningssatsningar. Miljöpartiet menar att om fackföreningsrörelsen vill arbeta med uppsökande verksamhet, kan den göra det med egna medel. LO kan t.ex. avsätta de 20 miljoner kronor som man annars ger till socialdemokraternas valrörelse, i stället till uppsökeri bland arbetslösa. Annars har vi ju ett utbildningsutskott och ett arbetsmarknadsutskott. Detta mischmasch skall nu bekostas ur kulturutskottets mycket marginella budget, medan arbetsmarknadsutskottet, inte kulturutskottet, bedömer och förmedlar medel till kulturarbetare. Vi har svårt att acceptera denna tågordning. Jag återkommer till det under block 4, när vi skall prata om konstnärernas ekonomiska villkor. Miljöpartiet tillför också pengar till folkbildningen. Vi har föreslagit att de medel som inte tagits i anspråk av komvux för utbildning av arbetslösa skall användas inom folkbildningen, förmedlade via folkhögskolor och studieförbund, för samma ändamål. Dessa har köer och efterfrågar i dag mer, och de har kapacitet för att få ut denna utbildning. Så tillbaka till de 40 miljoner som Socialdemokraterna och Centern ger till facken. Miljöpartiet vill i stället använda de pengarna till mer kultur. Det lokala arrangörsstödet förstärker vi redan i år med 4 miljoner kronor. Detta betyder oerhört mycket för en utveckling av ett mer allsidigt och lokalt förankrat musikutbud över hela landet. Vi kommer även aktivt att fortsätta att agera mot regeringens tankar på att övervältra kostnaderna för länsmusiken på landstingen. Det gemensamma avtalet går att säga upp men kan inte ensidigt brytas. Dagens mycket svåra ekonomiska situation för landets landsting, där sjukvården i vissa fall inte kan klaras på ett anständigt sätt, medför enligt Miljöpartiet att ett delat ekonomiskt ansvar för länsmusiken bör anstå. Om regeringens ekonomiska planer för 1998 skulle gå igenom i riksdagen, riskerar länsmusiken att halveras och 2 000 musiker att få gå ut i arbetslöshet, samtidigt som 40 miljoner skall gå till fackligt uppsökande verksamhet bland arbetslösa. Hur har Centern kunnat gå med på något så galet? Satsa pengarna på musik i stället! Och varför kan inte utskottet stödja mp:s förslag om ytterligare 1 miljon kronor till forskningsnätverket Mimers verksamhet? Det talas i propositionen så mycket om eldsjälar och nätverk. För att ha en folkbildningsforskning av hög kvalitet behövs det mer pengar. Den svenska folkbildningsidén är ju helt världsunik. Fru talman! Jag och Miljöpartiet avser också att stödja landets kollektivverkstäder med 5 miljoner kronor. Vi återkommer med ett mer detaljerat anförande senare i den här debatten. Förutom den ekonomiska satsningen på 3,7 miljoner kronor till Göteborgs etnografiska museum, som hela utskottet står bakom, vill Miljöpartiet att det för projekteringsstart av ett nationellt kvinnomuseum och ett filmmuseum avsätts 5 miljoner kronor till vartdera projektet, vilket jag återkommer till senare under block 5. Med sorg i hjärtat kan jag dock konstatera att den överenskommelse med Socialdemokraterna som Vänstern så stolt talar om, avseende att tre olika museer skall få en ny central administration i Göteborg, inte har förändrats. Det är propositionsförslaget som gäller. I det pressmeddelande som kulturministern skickade ut den 12 december säger hon så här: "Övertonerna i de senaste månadernas debatt har inte kunnat ta död på idén om ett nytt tvärvetenskapligt och öppet museum." Vem har velat ta död på det? Jag har inte hört att någon har velat ta död på det. Jag har bara hört att folk har tyckt att det här är en jättebra idé. Det är fel skrivet. Alla är positiva. Vi i Miljöpartiet säger "utredning först" för att få kontroll på finansieringen. Som det nu är skrivet skall finansieringen ske inom museianslaget, och då undrar vi vilka museer som skall läggas ned eller få minskade anslag. Det vill vi ha reda på först. Alltså utredning först! Det heter vidare i pressmeddelandet: "De förslag som förs fram i kulturpropositionen har accepterats fullt ut." Då undrar jag vad det är för överenskommelse som Vänstern talar om. Det står ingenting om Vänstern här. Vad är det som ni har vunnit? Det var sorgligt. Svenskt kulturliv håller på att förändras på ett smygande sätt. Jag noterar att kulturministern när kulturpropositionen presenterades sade att hon egentligen inte tycker om sponsring. Men verkligheten säger oss att vi får vara glada för att allt fler sponsorer i dag väljer just kultursponsring för sin reklam, eftersom en del av svenskt kulturliv i dag helt eller delvis får förlita sig på sponsring. Annars skulle t.ex. inte några utställningar bli producerade på Nationalmuseum. Museets statliga anslag går åt till att täcka hyres och personalkostnader. Inga föreställningar skulle spelas på världens äldsta teater, Drottningsholms slottsteater, det skulle inte bli någon opera i Göteborg, inte någon Musik vid Siljan, inte någon Falu musikfestival osv. Jag anser det dock vara synnerligen olämpligt när företag som Shell höjer sitt anseende genom att sponsra en statlig kulturskatt. Därför vill nu Miljöpartiet att det införs generella moraliska, etiska och estetiska regler för kultursponsring, som stöd för institutioner och organisationer som i dag får förlita sig på medfinansiärer i form av sponsorer. Dagens sponsringsregler är anpassade till de förhållanden som råder för idrottssponsring. Samma regler för exponering av företagen kan inte gälla för kulturen. Lagtexten behöver därför förtydligas. Det går inte att likställa en teaterscen med en hockeyrink. När det gäller pengar till icke statliga lokaler anser vi att regeringens förslag om ett anslag om 10 miljoner kronor måste vara ett misstag. De pengarna räcker ju inte ens till att täcka de renoveringsbeslut som redan är tagna, om de skall bli klara under det här budgetåret. Och vi kan inte bevilja en enda krona till för några nya renoveringar - inga nya beslut och inga nya projekt. Miljöpartiet avsätter i stället 15 miljoner kronor extra under budgetperioden och hoppas att regeringen kommer tillbaka med besked. Kulturutredningen gjorde en kulturpolitisk bedömning, och vi fann att dessa medel hade använts på ett väldigt positivt sätt. Vi föreslog att begreppet skulle utökas till att innefatta även biografer. I kulturpropositionen skriver också regeringen att medlen har haft en avgörande betydelse för regionala och lokala satsningar på kultur. De skall bedrivas med nuvarande inriktning, står det. Regeringen hänvisar till budgeten för 1997, men när den så kommer finns inte ens pengar till redan beviljade satsningar. Det här kan inte vara sant! Jag slutar här och återkommer senare i debatten.

Fru talman! Egentligen är det kanske dumt att ta debatten om museerna nu, men jag vill bara kort försöka svara på Ewa Larssons frågor. Inga förändringar skall göras förrän 1999, och förslagen kommer i budgeten 1998. Då tar riksdagen ställning. År 1997 kommer inga förändringar att ske. Ewa Larsson frågade vad Vänsterpartiet har vunnit. Nog för att jag är en tävlingsmänniska, men jag är inte en tävlingsmänniska på samma nivå som Ewa Larsson verkar vara. Men det vi har vunnit är att ett gott förslag som kan bli något väldigt bra inte hamnar i papperskorgen. Det är vad vi framför allt har vunnit.
Fru talman! Det goda förslaget bör enligt Miljöpartiets reservation utredas först. Om man vill inrätta ett världskulturmuseum i Göteborg måste det göras en förutsättningslös utredning. Vi tycker att idén är bra. Den främjar både förnyelse och utveckling. Men vi vill utreda först, och det vill inte Vänsterpartiet. De vill besluta i dag om att huvudmannaskapet för tre museer i Stockholm skall förläggas till Göteborg. Moderaterna vill förlägga två museer och huvudmannaskapet för Etnografiska museet i Stockholm till Göteborg. Det vill även Centerpartiet och kd. Jag kan inte förstå att man har den inställningen att man inte vill utreda först. Innan Miljöpartiet förlägger ett administrativt ansvar för i dag över 100 personer på Folkens museum i Stockholm till Göteborg, där man har mindre än tio personer anställda, vill vi se hur det här världskulturhuset skall se ut och varifrån pengarna skall tas som skall finansiera det hela.
Fru talman! Det här förslaget är utrett, dels i Museiutredningen, dels i Kulturutredningen. Det är inte utrett exakt i sak, men i den stora helheten har dessa frågor redan belysts. Organisationskommittén skall fortsätta att utreda förslaget och återkomma till regeringen, som i sin tur skall återkomma till riksdagen. Vänsterpartiet är kanske ett parti som till skillnad från de andra partierna försöker göra praktisk politik av de förslag som kommer fram. Vi försöker att inte bara utreda. Vi tycker att vi inte kan utreda den här frågan i flera år till. Vi har haft en kulturutredning och en museiutredning. Nu måste vi gå vidare, och det gör vi - på det här sättet.
Fru talman! Jag har inte sett någon utredning om något världskulturmuseum i Göteborg. Det var en ny idé för mig och för många andra. Kan Charlotta L Bjälkebring precisera var det har utretts någonstans? Jag undrar vilken uppgörelse Vänsterpartiet har med Socialdemokraterna eftersom ministern den 12 december i sitt pressmeddelande talar om att kulturpropositionen har accepterats fullt ut. Vad är det för uppgöresle ni har gjort?

Fru talman! Det har sagts många vackra ord om kulturen här. Kulturen är omistlig - det jag kan verkligen instämma i. Men kulturen är också litet abstrakt, och det gör att det kan vara svårt att beskriva vad vi menar med det, vad vi lägger in i begreppet kultur och hur vi skall behandla kulturen. I Kulturutredningen säger man att med kultur menas konsterna, medierna, bildningssträvandena och kulturarven. Det är en begränsning av begreppet kultur men kanske en viktig sådan. Ändå måste man slå fast att det praktiskt hanterbara inte får begränsa vår syn på kulturen. Kulturen har väldigt stor betydelse för samhället i dess helhet men kanske ännu större betydelse för oss som individer. Någon har sagt att kultur är spår som människor lämnar efter sig. Det låter mycket intressant, eftersom det innebär att också du och jag är kulturarbetare och kulturbärare i allra högsta grad. Kultur kan innebära möjligheter för människor att vidga sitt vetande, att göra nya erfarenheter, att utvecklas, att uttrycka sin mening, att påverka och att förändra. Under vissa delar av vår historia, men också nu, har kulturyttringar förtryckts och mänskligheten bildligt sett tagit ett steg tillbaka. Jag hoppas att vi kan medverka till att detta inte händer alltför mycket i vår tid. I vår egen tid har vi stora möjligheter, egentligen fantastiska möjligheter. Vår kultur tillförs ständigt nya inslag, inte minst genom de nya svenskarna. Det är välkomna inslag, och det är kanske viktigt att påpeka att detta har skett under lång tid. Under hela vår historia har vi påverkats av människor som kommit till oss utifrån, och det har berikat vår kultur. Det gör det i dag också. Det bör vi påminna oss när rasism och främligsfientlighet gör stora insteg. Det mångkulturella samhället är en tillgång för oss. Det är viktigt att kulturen kommer alla till del och att den sprids över hela landet. I det avseendet har kulturpropositionen gjort många framsteg, och det vill jag gärna berömma. Både regering och utskott har strävat efter att fördela anslag och ansvar över hela landet, till regioner och lokala huvudmän. Det är viktigt. Det är också viktigt att vår tids konstnärer och kulturarbetare ges förutsättningar att skapa och utveckla vår tids kultur. Naturligtvis måste man då fråga sig vilken betydelse det ekonomiska stödet har. Hur skulle Dramaten utvecklas om den fick ett antal miljoner mer just nu när den befinner sig i en ekonomisk kris och utvecklingsmöjligheterna syns små? Skulle Länsmusiken möjligen ljuda starkare om inte hoten om minskade bidrag lade sordin på instrumenten, eller kanske ännu mer på människorna? Något svar på de frågorna får vi inte. Kulturen överlever - det gör den alltid. Men vi får inte veta vad vi går miste om eller om vi går miste om någonting. Det är inte fel att ompröva statliga anslag eller ens att dra in dem, om man vet att det är riktigt. Men det är fel att se varje anslag till kulturen som en subvention när det i stället är en investering. Det ser man lätt när man betraktar satsningar som görs på barn och ungdom. Det finns mycket intressant i kulturpropositionen. Jag hoppas att kulturhuvudstadsåret skall ge hela Sverige en injektion av vitalitet och stimulera oss alla, inte minst i riksdagen, på många olika sätt till att göra kulturella framsteg. Kulturpropositionen har formulerat en del mål. Målformulering är en svår konst. Utskottet tyckte inte att det var bra nog, utan har föreslagit sju mål. Det är helt naturligt att det finns olika idéer om vilken målsättning man skall ha, och kanske ännu fler om hur de målen skall formuleras. Formuleringen är i och för sig väldigt viktig, därför att vi lägger in så olika saker i de ord vi använder. Yttrandefriheten är det första viktiga målet, och det är viktigt att skapa reella förutsättningar för alla att använda den. Ändå är det något av en utopi att vi skulle ha samma möjligheter att använda den. Det har vi inte. Somliga människor har tillgång till medierna, andra inte. Det andra målet - att verka för att alla får möjlighet att bli delaktiga i kulturlivet är viktigt och riktigt. Man bör få möjlighet till eget skapande, men också där har vi litet olika förutsättningar. Att främja kulturell mångfald och konstnärlig förnyelse, det tredje målet, är viktigt och bra. I betänkandet står: och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar. Det har diskuterats här tidigare. Jag har inte haft så svårt att acceptera det, därför att allt som är negativt kan och bör motverkas. Jag kan hålla med om att det kanske är litet onödigt att skriva så här, men jag har accepterat det. Det fjärde målet är att kulturen skall ges förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. Det är mycket vackra ord, men jag har försökt att i tanken få ned dem på jorden. Det är litet svårt. Man skriver om att bevara och bruka kulturarvet, det femte målet. Det tycker jag är något av kärnan i kulturen, och ett viktigt mål. Att främja bildningssträvandena är det sjätte målet. Det är den målsättning jag tycker allra bäst om. Jag uppskattar den väldigt mycket. Bildning är ett ord som inte används så ofta nu. Ibland hör man det användas synonymt med utbildning. Kulturrådet definierar det som en uppsättning kunskaper, värderingar, normer och ideal - ganska fint! När min mamma skulle förklara ordet bildning för mig sade hon att det betyder vett och vetande, hut och hållning. Om man inte gillar ordet hut kan man byta ut det mot hänsyn. Jag önskar verkligen att bildningssträvandena har den inriktningen. Eja, vore vi där! Den sjunde målsättningen är att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer. Jag tycker att om man vill ha få målsättningar kunde man kanske ha inarbetat detta i mål nr 3, men jag vill understryka att det är väldigt viktigt. I kulturpropositionen finns en del nya uppslag. Det talas om kulturella uppdrag, vilket jag tycker är väldigt intressant. Det finns vissa svårigheter med detta. Men jag tror att nytänkande är bra, och det är bra att försöka med nya idéer. Det är viktigt att detta utvärderas så att vi sedan kan se vidare om det skall förlängas, och hur korta tider man skall ha på sig. Det är också väldigt viktigt att det i propositionen och från utskottets sida understryks att regionerna måste ha ett stöd och att kulturen måste föras ut i regionerna. Det talas rätt mycket om kulturarbetare; om deras möjligheter, deras förutsättningar och deras arbetsförhållanden. Jag vill understryka att det inte finns någon motsättning mot det som skrivits om detta. Det är viktigt att vi använder våra kulturarbetare på rätt sätt. I utskottets betänkande finns en del kritik mot handläggningen av kulturpropositionen. Jag vill verkligen ansluta mig till den kritiken. I strid mot de överväganden som har gjorts i fråga om budgetreformen har regeringen lagt fram ett förslag, en proposition, vid en sådan tidpunkt att den måste behandlas samtidigt som budgetpropositionen. Det var väl ändå inte meningen, och det är djupt beklagligt. Jag tycker att kulturen är för viktig för att behandlas så här brådstörtat. Den är värd ett bättre öde. På grund av att ryktet säger att kulturministern inte är här hela dagen har jag gjort en rockad i mina anföranden, och tar upp något om Etnografiska museet i Göteborg. Min kritik av det förslaget är inte fullt lika hovsam. Att staten övertar huvudansvaret för Etnografiska museet i Göteborg är helt i sin ordning. Vi kan gratulera Göteborg till det. Jag kan också acceptera en gemensam myndighet för de två etnografiska museerna i Göteborg och Stockholm, och man kan bara applådera att staten skjuter till 3,7 miljoner kronor för 1997. Men sedan finns det väldigt mycket mer som är svårt att acceptera. Riksdagen har inte fått något underlag att fatta beslut om. Elisabeth Fleetwood har beskrivit detta ganska väl, så jag skall inte göra det allt för långvarigt. Utan underlag skall det beslutas att myndigheten skall ligga i Göteborg, att Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Folkens Museum Etnografiska till vissa delar - hur mycket vet ingen - skall flyttas till Göteborg. Det kan man inte acceptera. Som om detta inte vore nog skall en organisationskommitté i efterhand, efter beslutet, presentera vad riksdagen borde ha fått veta innan beslutet skulle fattas. Varför fick inte riksdagen utredningen före beslutet? Varför kördes personalen över? Det är frågor jag vill rikta till kulturministern, och jag hoppas få svar på dem tillsammans med svaren på de frågor Elisabeth Fleetwood har ställt. Jag vill rätta till det som Ewa Larsson sade om att vi inom Kristdemokraterna hade varit med och beslutat om att myndigheten skulle flyttas till Göteborg. Det har vi inte. Det har under resans gång sagts av företrädare för utskottsmajoriteten att man har backat och att förslaget är ändrat, men det kan jag inte läsa ut av texten. Dessutom kan man i betänkandet på s. 126 läsa att utskottet föreslår att riksdagen skall godkänna vad regeringen förordat. Regeringen har inte förordat något annat än det som står i propositionen. Den överenskommelse som är gjord mellan Socialdemokraterna och vänstern borde finnas presenterad i betänkandet, men jag kan inte finna något där. Mina yrkanden återkommer jag till senare.
Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag uttryckte mig slarvigt, Fanny Rizell. Jag vill bara återge något ur Kristdemokraternas reservation: Kristdemokraterna har kommit fram till att de båda museerna bör sammanföras till en gemensam myndighet. Det är det jag är mest förvånad över - att Kristdemokraterna kan fatta ett sådant beslut utan att det har föregåtts av en förutsättningslös utredning. Man bara slår ihop två museer. Eftersom inte båda kan vara ansvarsmuseer undrar man vad nästa steg blir. Vore det inte bättre att utreda det först?
Fru talman! Jag kan hålla med Ewa Larsson om att det kanske inte skulle ha beslutats om någonting över huvud taget i den här frågan förrän utredningen är gjord. Det hade varit det riktiga förfaringssättet. Men jag kunde tänka mig en gemensam myndighet, och jag tyckte att det var rimligt att den i så fall låg i Stockholm eftersom museet i Göteborg tydligen har ganska stora problem. Man säger där att museet är nedpackat i lådor, och att det inte har kunnat fungera fullt ut. Därför tyckte jag att det var ganska rimligt att myndigheten låg kvar i Stockholm, åtminstone så länge det inte var klart hur museet i Göteborg skulle fungera. Men jag kan hålla med om att det finns en viss riktighet i det Ewa Larsson säger - ingenting borde ha beslutats innan en utredning hade gjorts.
Fru talman! Det finns fortfarande möjlighet att stödja Miljöpartiets reservation. I den stöder Miljöpartiet den fantastiska idén, men förordar en utredning först. Kristdemokraterna har sagt att en organisationskommitté kan redovisa sitt uppdrag sedan. Regeringen har också slagit fast att Organisationskommittén inte skall utreda några om, utan hur. Det är väldigt tydligt formulerat. Jag tycker nog att det hade varit rimligt att bestämma sig för en förutsättningslös utredning. Som sagt var - möjligheten finns fortfarande.

Fru talman! Den kulturpolitik som riksdagen nu skall lägga fast kommer att ha bäring in på 2000-talet. Det är viktigt, och det tror jag också att en bred majoritet av svenska folket tycker, att man har en bred politisk enighet om målen för kulturpolitiken. Jag är övertygad om att de mål som riksdagen fastställde år 1974 under mycket bred enighet, och just detta faktum, har inneburit att de fått ett bättre genomslag än vad de annars skulle ha fått. Vi har därför från utskottet under beredningen av såväl budgetpropositionen i detta avseende som kulturpropositionen varit noga med att lyssna på människor och dem som velat uppvakta oss. Det innebär att beredningsprocessen har blivit extra tung när vi har tagit emot uppemot 40 uppvaktningar i anledning av dessa propositioner. Denna öppenhet är för varje politiker viktig att visa gentemot de människor på vilkas uppdrag vi arbetar. Men vi har också ett ansvar att lyssna på varandra under beredningen av ärendet i utskottet. Från Socialdemokraternas sida har vi strävat efteratt inom utskottet nå lösningar med andra partier. Jag kan säga så här i efterhand att dessa partier också i stor utsträckning har visat motsvarande öppenhet. Därför har arbetet kunnat bedrivas i en konstruktiv anda. För detta vill jag tacka företrädarna för alla partier. Det är bäst att göra det inledningsvis innan jag börjar att polemisera. Sedan utskottet år 1992 tog initiativ till Kulturutredningen har det förts en omfattande diskussion om de kulturpolitiska målen. Utskottet har gjort vissa ändringar och kompletteringar av propositionens förslag till mål. Vi har nu sju mål, och därigenom tror jag att vi täcker in de flesta aspekterna på kulturpolitiken. Målen gäller sådant som att värna yttrandefriheten, allas delaktighet till kulturlivet och att främja kulturell mångfald. Ett annat mål är att kulturen skall vara en utmanande och obunden kraft i samhället. Ytterligare ett mål är att kulturpolitiken skall bevara och bruka kulturarvet. Det senare målet hör delvis ihop med ett annat av målen, nämligen att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. Det kan inte ofta nog upprepas att det inte finns någon motsättning mellan det målet och att bevara vårt kulturarv. Det är snarast så att dessa båda mål är kommunicerande kärl. Ett av de mål som utskottet har tillfört är just att främja bildningssträvanden. Kulturrådets remissyttrande i frågan och de markeringar det gjorde i sitt yttrande har i varje fall för min del varit viktigt. I dag talar vi ofta om utbildning, och då menar vi i de flesta fall yrkesutbildning. Men vi behöver inte bara utbildning, utan vi behöver också bildning, dvs. ett bredare perspektiv som hjälper oss att orientera oss i tillvaron. Jag sade förut att det ligger ett stort värde i att ha en bred politisk enighet om de kulturpolitiska målen. Jag anser att slutresultatet har blivit bra. Men moderaterna har valt att också i kulturpolitiken ställa sig vid sidan om. De yrkar avslag och vill att regeringen, som de tydligen i detta sammanhang har stort förtroende för, skall återkomma med ett nytt förslag. Moderaterna ogillar framför allt att det i målen talas om att motverka kommersialismens negativa verkningar. Jag delar uppfattningen att kommersialism inte är något negativt i sig. Vi får inte skapa intrycket att kultur är lika med bidrag eller att det är fult att kulturarbetare tjänar pengar. Då riskerar vi att tappa bort det grundläggande, nämligen att ett levande kulturliv självklart förutsätter att det finns en publik. Den fantastiska musikalen Kristina från Duvemåla upphör inte att vara kultur och blir kommersiell i negativ mening därför att den blivit en enorm framgång både på scen och på skiva. Men genom den formulering som utskottet har fastnat för tycker jag faktiskt att Moderaterna kunde ha ställt upp. Målet föreslås ju bli att "främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar". Är det verkligen nödvändigt att vara så förtjust i marknadskrafterna att Moderaterna inte kan se några problem? Är det alltid den stora stygga staten som är ett hot i Moderaternas värld? Som märklig framstår Moderaternas reservation om kulturens egenvärde, reservation nr 1, där man understryker att det är fråga om ett värde i relation till enskilda medborgare, som kommer till uttryck genom den enskildes val av kulturaktivitet. Så långt kan man hänga med, men när man fortsätter med att säga i reservationen: "Att med skattemedel söka styra medborgarnas val mot olika former av kulturverksamhet är att underskatta den enskilda människans förmåga till val liksom hennes värderingar. ", blir det litet konstigare. Om man bortser från ordvalet att "söka styra", som ju ingen vill och säger "stödja och stimulera", som ju alla vill, leder det moderata resonemanget till att enbart marknaden skall få avgöra medborgarnas val. Hur skall man då kunna motivera att Operan och 430 miljoner kronor per år? Hur skall man då kunna motivera de stora satsningar som kommuner, landsting och staten gör för att hålla uppe en mångfasetterad kultur runt om i landet? Detta moderata resonemang i reservationen väljer jag att betrakta som den förhoppningsvis sista kvarlevan av nyliberalismen i svensk politik. Jag tror också att denna kvarleva kommer att vara förpassad till historiens skräpkammare redan vid nästa kulturdebatt. Många talare har varit inne på frågan om Stockholm som kulturhuvudstad år 1998 - Elisabeth Fleetwood var det och likaså Marianne Andersson. Det är en stor kulturpolitisk händelse som bör glädja alla kulturintresserade oavsett var vi bor någonstans. Med det är lika viktigt att 1998 blir en satsning på kultur i hela landet. Jag vill understryka det som utskottet skriver: "Kulturåret 1998 bör genomföras på ett sådant sätt att det samarbete mellan Stockholm och övriga landet som nu byggs upp lever kvar och utvecklas efter 1998." Jag vill understryka just detta med samarbete. Den motsättning mellan Stockholm och övriga landet som med jämna mellanrum präglar kulturdebatten, inte minst den som förs i Stockholm, är olycklig. Ingen som engagerar sig i kulturfrågorna kan bestrida Stockholms och dess kulturinstitutioners betydelse för hela Sveriges kulturliv. Men jag skulle önska att man i debatten ibland något oftare lyfte blicken också ovanför Stockholms horisont. Vi har ett vitalt och spännande kulturliv på många håll i vårt land. Det gäller inte minst i rikets andra stad. För mig är kultur i hela landet en av grunderna i socialdemokratisk kulturpolitik. Det är viktigt att värna om den principen utan att den ställs mot Stockholms kulturliv. Ett av de verkligen glädjande inslagen i kulturpolitiken som vi nu skall besluta om är att Sverige för första gången får ett arkitekturpolitiskt program just i de kulturpolitiska sammanhangen. Det förslaget initierades av Kulturutredningen. Idén kom alltså därifrån. Det blir nu genom det beslut i riksdagen som vi har framför oss verklighet. I likhet med Fänrik Stål kan jag säga: "Jo, därom kan jag ge besked, om herrn så vill, ty jag var med." Personligen gläder jag mig mycket åt detta förslag. Arkitekturen lyfts för första gången in ordentligt i en kulturutredning, bl.a. som ett resultat av ett seminarium vid Arbetets museum i Norrköping kring detta tema 1994. Arkitekturen hamnar nu i kulturens finrum. Det arbete som arkitekten Sonny Mattsson gjorde när det gäller kulturmagasinet i Helsingborg får därmed ett kulturellt erkännande liksom Carl Nyréns arbete med det länsmuseum som han har skapat i Propositionens förslag bygger i huvudsak på Kulturutredningen. Utskottet har härutöver gjort en del tillägg när det gäller arkitekturavsnittet. Nu hoppas jag att vi i den fortsatta debatten kan föra en mer konsekvent diskussion utifrån en humanistisk dimension när det gäller frågan om hur vi formar vårt kulturlandskap, städer och byggnader. Kvalitet och skönhet skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Kvalitets och skönhetsaspekterna har uppmärksammats i allt för liten grad under de senaste decenniernas byggande. Det är dags nu att ändra på detta. Man kan också säga att rätten till en boendemiljö, en stadsmiljö, där också skönheten får en chans i hög grad är en fråga om demokrati. Alla skall ha den rätten och den möjligheten, inte bara de som har ekonomiska möjligheter. Världskulturmuseet i Göteborg kommer vi, det utgår jag från, att återkomma till mycket snart. Jag vill bara göra en kommentar till Elisabeth Fleetwood när hon till Charlotta L Bjälkebring säger att hon har blivit förd bakom ljuset. I så fall har antingen jag eller socialdemokraterna i kulturutskottet fört Charlotta L Bjälkebring bakom ljuset eller också är socialdemokraterna i kulturutskottet också förda bakom ljuset. Det är inte korrekt och jag tycker att vi skall undvika att syssla med sådana här konspirationsteorier som lanseras i de här sammanhangen. Denna fråga kommer vi att återkomma till i riksdagen. Vi får i de sammanhangen dessutom goda möjligheter att ta ställning till den frågan ytterligare. Jag tycker att det är en bra uppgörelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har träffat i riksdagens kulturutskott. Med detta är det, fru talman, för mig en stor glädje att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! När vi pratar om kulturens målsättningar vill jag ställa en fråga till Åke Gustavsson och knyta den frågan till en liten påminnelse om att hela orkestern till Kristina från Duvemåla finansierades via AMS-medel, en s.k. rundgång i systemet. Jag vill också påminna om att Operan i Stockholm betalar 40 miljoner kronor och Dramatiska Teatern 22,5 miljoner kronor i hyra till staten, till Fastighetsverket. Det är också rundgång i systemet. Då undrar jag om inte socialdemokraterna kan tänka sig att ha med litet mer om visioner i målen. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att man fyllde på den tredje målsättningen, utvidgade den litet grand, och sade: En långsiktig och hållbar livsstil vill vi verka för, som utvecklar förmågan att hantera livet med minskat beroende av myndigheter och snävt marknadstänkande. Det kan väl ändå vara bra att ha visionerna också!
Fru talman! Det är alltid bra att ha visioner. Inte minst i kulturella i sammanhang handlar det om detta. En av kulturens viktigaste uppgifter är ju att stå för avantgardismen, att stimulera nytänkande osv. Men jag förstår inte riktigt frågeställningen om visioner när man diskuterar att Statens fastighetsverk debiterar hyra för Operan och Dramaten. Det tillhör ju inte de mer visionära delarna av den här diskussionen. När det gäller arbetsmarknadspolitikens förhållande till kulturpolitiken, som väl var den viktiga frågan, skall jag villigt erkänna att detta är ett problem. Frågan är hur man skall hantera dels den strukturella arbetslösheten, dels den konjunkturellt betonade arbetslösheten bland kulturarbetarna. Jag tycker att det förslag som Kulturutredningen lade fram i de här sammanhangen, om att försöka särskilja de här sakerna, är sådant som man måste arbeta vidare med. Så vitt jag förstår avser också regeringen att titta vidare på de här frågorna.
Fru talman! Det låter ju bra. Vi återkommer för övrigt till konstnärernas ekonomiska villkor litet senare i ett annat block. Jag ville dock lyfta in det nu, och jag är ledsen om utskottsordföranden inte förstod logiken i det hela. Det finns olika kulturella ekonomiska rundgångar på fel ställen i systemet. Man använder ett siffermaterial där man talar om en kostnad för en uppsättning, men där man glömmer att kanske en tredjedel av kostnaden finansieras på ett annat ställe. När man ger pengar till en budget för en nationell institution glömmer man att en stor del av budgeten går tillbaka i form av hyra för nationalmonument som kanske skulle finansieras i en annan budget. Men det här kan vi återkomma till. Jag ville i visionen peka på en hållbar livsstil och förmågan att hantera sitt liv. För visst skall vi väl försöka rensa upp i rundgången, eller hur?
Fru talman! Jag vidhåller att detta i stor utsträckning mer är en byråkratisk fråga än en fråga om hur mycket pengar som går till t.ex. nationalscenerna. Man kan säga att hyra måste vi ändå ha och därför skall den betalas på ett annat sätt. Men då sker motsvarande minskning av anslaget i det här fallet. Man kan också säga att skådespelare måste vi ändå ha. De skall ha löner, och då kan man betala dem på ett annat sätt. Men då sker motsvarande minskning av anslaget. Jag är inte säker på att den viktigaste diskussionen att föra är vilka tekniska lösningar man skall ha i de här sammanhangen. Jag vill däremot gärna hålla med om och understryka att det är viktigt att ha visioner, både i kulturpolitiken och i den politiska verksamheten över huvud taget.

Fru talman! Först vill jag tacka för de vänliga orden från utskottets värderade vice ordförande. Men jag vet uppriktigt sagt inte vad det fanns för anledning för Elisabeth Fleetwood att känna sig träffad av det resonemang som jag förde om debatten i Stockholm och i övriga landet. Jag gav en allmän skildring av hur jag uppfattar debatten. Jag har inte uppfattat att Elisabeth Fleetwood har deltagit i den debatten på ett sätt som gör att hon har så stor anledning att ta åt sig. Jag diskuterade inte de kulturpolitiska målen i det här sammanhanget när jag nämnde kommersialismen, utan det var den moderata reservationen. Reservationen säger: "Att med skattemedel söka styra medborgarnas val mot olika former av kulturverksamhet är att underskatta den enskilda människans förmåga till val liksom hennes värderingar." Om man för ett sådant resonemang leder det till slutsatsen att staten, eller samhället kanske vi skall säga för att vara vidare, över huvud taget inte skall ha några former av stöd och stimulans på marknaden. Då skall man, precis som jag tror det står i Moderaternas partimotion, acceptera att en biljett på Operan, för att ta det som exempel, kostar 1 500 kr. Det fanns ju en tid här i riksdagen under den förra mandatperioden när det fanns företrädare för ett politiskt, nämligen nydemokraterna, som sade just detta: Låt marknaden sköta detta, vi struntar i det. Moderaterna för dessvärre ett parallellt resonemang. Men jag hoppas att det bara är ett tillfälligt feltänkande på den punkten och att det hamnar just i historiens skräpkammare, som jag sade förut.

Herr talman! Då vill jag bara till sist säga att jag delar den uppfattning som Elisabeth Fleetwood för fram nu i sin replik och som möjligen framkom i anförandet. Men som konsekvens därav borde också Moderaternas reservation nr 1 ha haft ett helt annat innehåll.

Herr talman! Riksdagens behandling av kulturpropositionen demonstrerar en mycket bred politisk enighet. I siffror ser enigheten ut så här. Av de 110 punkter som utgör kulturutskottets avslutande hemställan är 102 punkter en fullständig anslutning till det förslag som läggs fram i kulturpropositionen. Endast 8 av dessa 110 punkter skiljer sig något från regeringens förslag. 3 av dessa 8 punkter är smärre justeringar, jag vill säga förbättringar, av bibliotekslagen. 2 av de 8 punkterna är synpunkter på utredningsdirektiv som av naturliga skäl inte kunde finnas med i propositionen. Detta är naturligtvis utmärkt. Det finns både en samsyn om de allmänna grunddragen i svensk kulturpolitik och också samsyn i väldigt hög grad om de konkreta förslag som är ett utflöde av dessa grunddrag. Herr talman! Kulturpolitiken har, genom regeringens kulturproposition och genom de beslut som kommer att fattas här i kammaren, fått mer pengar. Det är ett permanent tillskott på ca 100 miljoner kronor per år, vilket är en mycket kraftfull markering i ett läge när andra statligt finansierade sektorer utsätts för betydande besparingar. 100 nya miljoner till kulturen är en mycket kraftig markering från regeringen och från riksdagsmajoriteten. Av dessa nya pengar har avsevärda belopp lagts på två av kulturpolitikens grundbultar. Den ena är litteratur, läsande och bibliotek. Den andra handlar om förbättrande av konstnärernas villkor. Konkret innebär det att vi har kompletterat bibliotekslagen med ett nytt inköpsstöd för litteratur till folkbiblioteken. Det är helt enkelt en svensk version av det norska inköpssystemet. Det skall finnas gott om böcker på biblioteken. Böckerna är basverksamheten för biblioteken. Dessutom är det så att i 250 av landets 288 kommuner är folkbiblioteket den enda offentligt finansierade kulturinstitutionen. De betyder kolossalt mycket för kulturlivet i hela landet, tillsammans med studieförbunden kan jag tillägga. Genom denna satsning sätter vi boken i fokus igen efter några problematiska år, när vi bl.a. har kunnat se förskräckande siffror vad gäller t.ex. utlåningen till barn och ungdomar. Konkret föreslås också kraftiga förbättringar av det selektiva stödet till konstnärerna och kulturarbetarna. För mig och regeringen är detta det viktigaste i kulturpropositionen. Just detta handlar om den satsning på kulturella infrastrukturer som Charlotta Bjälkebring talade om i sitt inlägg. Utan litteraturen, biblioteken och språket skrumpnar andra väsentliga delar av vårt kulturliv samman. Jag brukar ofta citera Staffan Valdemar Holm, en numera mycket uppburen teaterman, som beskriver sin vandring till teatern och musikteatern på det här sättet: Det började med boken. Det började med biblioteksbussen. Det började med läsandet. Det blev sedan hans väg till teatern, och så är det för väldigt många av oss som är "förgiftade" av kultur. Det började med ordet. Det började med språket. Det började med boken. Denna infrastruktur måste hävdas och skyddas. Detsamma gäller naturligtvis konstnärerna. Finns det inte konstnärer och kulturarbetare som får en chans att ägna sig åt sin profession på heltid, och dessutom göra det på någorlunda rimliga villkor, får det också ytterst allvarliga konsekvenser för kulturlivet, vare sig det handlar om amatörism eller annat. Vi behöver professionella konstnärer som får ägna sig åt detta. Därför har det varit så viktigt att satsa även på denna grundstruktur. I övrigt präglas kulturpropositionen av krav på tillgänglighet eller kulturell jämlikhet, som jag oftast talar om. Oberoende av var man bor, vilken social bakgrund och tillhörighet man har och oberoende av kön och ålder skall alla ges en chans, och helst få en lust väckt inom sig, att uppleva och kanske t.o.m. utöva kultur. Detta är kolossalt viktigt för den kulturpolitik som kommer till uttryck i kulturpropositionen. Konkret handlar det naturligtvis om satsningar på kultur i hela landet. Vi ser det i manifestationen att lägga nästan lika mycket pengar på Kulturåret i övriga delar av landet som på kulturhuvudstaden. Vi ser det i den fortsatta regionaliseringen där konstnärliga uttryck som tidigare har varit i hög grad koncentrerade till storstadsområdena, dvs. film, dans och bättre stödjepunkter för bildkonsten, lyfts fram i propositionen. Man kan säga att vi har lagt ut kulturpolitiska spår för framtiden. De kommer att bära en bra bit framöver. Men självfallet är kulturpolitik inte ett område där man kan säga: Nu har vi grejat den, i och med den här propositionen. Det måste alla vi som ägnar oss åt kulturpolitik återkomma till, sannolikt redan nästa år. Men jag är följaktligen glad över att propositionen har mötts av en sådan självklar och stark uppställning från kulturutskottet. Jag vill också tacka utskottet för det jättejobb som det i likhet med Kulturdepartementet har ägnat sig åt under de senaste månaderna. Herr talman! Samtidigt får man inte förledas tro att kulturpolitik skulle vara något som svävar ovanför all annan politik, att den är ideologibefriad eller att den är harmlös. Så är det självfallet inte. Tvärtom är det så att ett partis ideologiska själ får kropp och blir synlig i just kulturpolitiken. Det tycker jag har illustrerats väldigt väl av den debatt vi har lyssnat till här under förmiddagen. Det har också illustrerats mycket väl i den debatt som har föregått denna debatt, dvs. den som förts i framför allt medierna under hösten. Det syns självfallet också i de konkreta förslag som har lagts fram som alternativ till kulturpropositionen. Där måste jag särskilt säga någonting om Moderaterna vill spara 161 miljoner kronor på den rena kulturbudgeten. Dessutom vill de spara 200 Fleetwood talade just om behovet av bildning och bildningsmålet, men hon gör uppenbarligen ingen som helst koppling till folkbildningssatsningen. I praktiken beklagar alltså Moderaterna att vi har fått ungefär 100 nya miljoner till kulturen. De miljonerna tycker Elisabeth Fleetwood och hennes parti inte att vi skulle ha använt till litteratur, bibliotek och konstnärernas villkor - det är ju så man måste tolka henne - och inte heller till att få i gång Moderna museet eller till att lyfta bort besparingskraven från Operan och Dramaten, för att bara nämna några exempel på vad vi har använt dessa pengar till. Förutom att hon vill tänka bort de 100 nya miljonerna vill Elisabeth Fleetwood att vi därutöver skall spara drygt 60 miljoner ytterligare på kulturen. Här har Moderaterna varit väldigt pricksäkra. Vad är det de vill spara på? Jo, de vill inte ha litteraturstödet. De vill inte ha fullt stöd för satsningen på lågprisböckerna inom En bok för alla. De vill att Riksteatern skall upphöra med sin vuxenproduktion. De vill minska de pengar som används till länskonstnärer runt om i landet. De vill inte ha något nationellt uppdrag till Arbetets museum - de vill över huvud taget inte ha några pengar till Arbetets museum. De vill inte stå för någon utsmyckning av boendemiljöer och miljöer där barn och unga vistas, dvs. den offentliga miljö där många människor vistas och påverkas av vad de ser runt omkring sig. De vill ta bort stödet till ickestatliga lokaler för handikappanpassning. Det finns ytterligare punkter att räkna upp. Jag tror att jag stannar där. Pricksäkerheten har alltså varit väldigt god. Man kan också säga att det är en mycket god illustration till den moderata kultursynen, som bygger på en konflikt mellan elit och bredd och som värnar elitens revirgränser.

Jag anser att debatten har fått orimliga dimensioner och har trängt ut väldigt mycket annat intressant som vi borde ha diskuterat offentligt under hösten. Likväl är frågan konkret, och den är enkel att ta - eller eventuellt förlora - partipolitiska poänger på. Alltså har ett antal personer, framför allt Elisabeth Fleetwood, och även Miljöpartiet gjort ett stort nummer av denna fråga. Vad händer nu?

Man flyttar alltså inte bara litet nålpengar till Göteborg, utan man bygger upp en helstatligt finansierad institution - och de är få utanför Storstockholmsområdet - och sätter dessutom maktbefogenheterna där. Det är någonting nytt. Det handlar om en omfördelning av makt och om pengar, och det har naturligtvis väckt ont blod på sina håll. Det handlar icke om någon lös idé, som Elisabeth Fleetwood vill framställa det som. Det handlar om just de visioner som det talas så mycket om i denna riksdag men som så få orkar omsätta i praktisk handling. Det finns mycket väl utvecklade direktiv för hur detta världskulturmuseum skall komma till stånd. De som står för minoritetsuppfattningen i denna fråga uppträder enligt min mening väldigt konstigt. Grunddragen i hela denna museisatsning återfinns ju i Museiutredningen. De fanns faktiskt med redan i 1973 års musei och utställningsutredning. De har funnits med i en rad andra konkreta förslag, bl.a. i ett remisssvar från Göteborgs kommun. Detta är alltså inget plötsligt upphoppande hugskott. Majoriteten i kulturutskottet har lämnat värdefulla synpunkter på direktiven till den kommitté som nu skall inleda arbetet på att skapa detta nya museum, som skall börja tas i bruk under 1999. Jag vill särskilt tacka Vänsterpartiet, som har gjort en mycket stor och konstruktiv insats. Tyvärr har partipolitiska låsningar och tidiga förlöpningar gjort att inte fler partier har vågat ställa upp i den konstruktiva diskussion som fördes i slutskedet av utskottsarbetet. Det beklagar jag. Det finns andra som varit väldigt konstruktiva, även om de har haft svårt att komma fram i den offentliga debatten. Ett exempel är Lars Lönnroth, f.d. kulturchef på SvD och känd som en mycket kulturkunnig person, som redan den 9 oktober i Svenska Dagbladet ställde sig fullständigt oförstående till den hätska kritiken. Han redovisade det som har varit uppenbart för väldigt många som är intresserade av museifrågor, nämligen att man i andra länder, t.ex. Kanada och Japan, på sistone har upprättat just den typ av museer som jag och regeringen efterlyser och som vi vill förlägga till Göteborg. Han förklarade också att den rätta miljön finns just i Göteborg. "Här finns inte bara en vetenskaplig tradition från etnografiska banbrytare som Erland Nordenskiöld och Bernhard Karlgren utan också ett levande folkligt intresse för utomeuropeiska kulturer, betingat av Göteborgs roll som Sveriges ledande sjöfartsstad sedan Ostindiska kompaniets tid på 1700 talet." Så skrev han alltså i Svenska Dagbladet den Historiska museet, skrev i ett brev till Kulturdepartementet efter att ha fått sin artikel tillbakasänd från en annan stor morgontidning som inte ville publicera den: Skulle sköra ting, som en gång transporterats på kamelryggar och fraktats över kontinenter och världshav, riskera att förstöras om de sändes till Göteborg? Under mina 20 år som chef för Historiska museet sände vi ofta utställningar med hundratals unika föremål ut i världen och tog emot ännu fler utan att några allvarliga skador inträffade. Eller låt mig framföra vad den nuvarande chefen för Medelhavsmuseet, Bengt Peterson, säger i ett brev till departementet: Trots att jag självfallet måste försvara min institution kan jag som yrkesman inte undgå att fascineras av det stora museiprojektet. Utvecklingsmöjligheterna för gränsöverskridande arbete är ju något man alltid drömt om. Därför börjar av sig självt flera tankeprocesser hos mig, som jag hoppas kanske kunde komma projektet till godo. Jag beklagar att inte fler har velat låta dessa tankeprocesser släppas fram, utan att så många har fastnat i partipolitiska låsningar, i verbala förlöpningar och i grovheter som jag trodde att denna riksdag icke var förmögen. Trots att jag ibland har varit något upprörd är jag i dag fullständigt lugn. I likhet med Bengt Peterson, som vill vara konstruktiv, hoppas jag att det finns fler här som vill vara det, och jag välkomnar alla som vill vara med när tåget nu går för att skapa detta nya, spännande museum, som kommer att ha inverkan på hela det svenska museilivet.

Herr talman! Precis som kulturministern delar jag uppfattningen att man i det här betänkandet kan se partiers ideologi. Det är ju i det lilla som man visar vad man står för i det stora, och därför började jag mitt anförande för Miljöpartiet med att lägga tyngden på de demokratiska livsidealen. De är väldigt betydelsefulla för oss. I vår reservation till betänkandet står det att vi tycker att idén om ett världskulturmuseum i Göteborg är spännande och kan främja både förnyelse och utveckling men att vi vänder oss starkt emot hanteringen av denna idé, och att vi vill ha en förutsättningslös utredning först. Allt går att flytta, som ministern säger, kamel eller inte, men det blir väldigt dyrt, och vi vill se en ekonomisk kalkyl innan vi fattar beslut. Jag vill också ställa en annan fråga till ministern. Vi har ju i utskottet jobbat mycket med att försöka förbättra och fördjupa uppdraget när det gäller bibliotekslagen, och jag undrar i all enkelhet varför kulturministern inte innefattar momsen på boken i sin nytillsatta utredning. Vi i Kulturutredningen sade ju för det första att vi inte ville ha någon kulturmoms alls och för det andra att en kulturmoms, om den nu ändå skulle införas, skulle vara den lägsta möjliga och innefatta boken. Nu blev det inte så. Boken fanns inte med i momspropositionen - som det finns mycket annat att säga om, vilket jag kommer att göra senare - och i den nytillsatta utredningen finns inte bokmomsen heller med. Jag tycker att det är en skandal!

Herr talman! Ewa Larsson talar om de demokratiska livsidealen och att det är i det lilla man kan upptäcka det stora. Jag tycker nog att Ewa Larssons agerande i frågan om ett världskulturmuseum är ett sådant avslöjande. Även i inlägget här i dag talade Ewa Larsson varmt för en spridning av kulturen i hela landet. När det sedan dyker upp ett mycket konkret förslag som innebär inte bara en penningomfördelning utan en maktomfördelning, framför allt från Stockholm till Göteborg, är hon inte med, för då är det inte, för att fritt citera den store dramatikern, den rätta gröna färgen på håven. Det duger aldrig. Det kommer väldigt mycket snack och väldigt litet handling från Ewa Larsson, och det tror jag också är något som avslöjar den grundsyn som finns inom Miljöpartiet: Utred gärna i all evighet, men kom aldrig fram till några obehagliga beslut, som man kan bli tvungen att försvara. Jag tycker synd om miljöpartisterna i Göteborg, som kommer att tvingas försvara Ewa Larssons agerande i nästa valrörelse.
Herr talman! Jag väntar fortfarande på svaret på frågan om varför vi i Sverige skall ha 25 % i bokmoms. När man i t.ex. Australien tog bort bokmomsen ökade inköpen väsentligt och fler började läsa. Kostnaderna för inköp kommer också att minska för biblioteken om vi sänker bokmomsen i Sverige. Ministern tog upp exemplet Norge när det gäller förbättringar i bibliotekslagen och när det gäller inköpen. I Norge har man 0 % bokmoms, så varför inte löpa linan fullt ut? Jag kan nöja mig med 6 %, men i Norge har man 0 %. När det gäller de demokratiska livsidealen är det ju så att människan är utrustad med två öron och en mun. Om inte ministern ännu har förstått det demokratiska underskottet i hanterandet av denna fråga gör det mig väldigt bestört.
Herr talman! Vad gäller det demokratiska underskottet försökte jag redogöra för de utredningar som har förekommit i decennier, där ambitionen har varit att åstadkomma det vi nu faktiskt föreslår. Den organisationskommitté som nu kommer att sätta i gång sitt arbete, och som jag hoppas att många kommer att vilja vara med i, skall återkomma till riksdagen vid ett antal tillfällen då riksdagen har att anta eller förkasta resultatet av denna organisationskommittés arbete. Mer demokrati än så är det svårt att se att det skulle kunna bli. När det sedan gäller bokmomsen finns det exempel på att den inte har räckt för att åstadkomma den injektion på bokmarknaden som man gärna vill tro att den skulle göra, dvs. där man har tagit bort den eller aldrig har infört den. Även där tvingas man arbeta med kraftiga selektiva insatser för att stötta litteraturen och läsandet. För oss innebär bokmomsen en mycket kraftig inkomstkälla som vi kan använda just för att se till att litteraturen, läsandet och biblioteken stöttas på det sätt som är bäst ur bl.a. tillgänglighetsoch jämlikhetssynpunkt.

Herr talman! Den hemställan som regeringen gör i kulturpropositionen, har en bred majoritet i riksdagen ställt sig bakom. Det diskussionen sedan har handlat om är utredningsdirektiven och organisationskommittédirektiven. Vi har fått goda råd om från utskottet när det gäller hur dessa skall vara utformade. Det har vi tagit till oss. Men utredningsdirektiv och organisationskommittédirektiv hör vanligtvis inte till det som man skall behöva behandla när man behandlar en proposition. När det gäller de konkreta förslagen, den hemställan som finns i propositionen, är det en total uppställning från en bred majoritet i riksdagen. Jag delar inte Marianne Anderssons oro för att de nationella målen skulle förvandlas till mål enbart för den statliga kulturpolitiken. Precis som flera andra har fört fram här i debatten, är dessa kulturpolitiska mål en fortsättning på 1974 års mål. Det har skett en del sedan 1974. Sverige har blivit ett mångkulturellt land. Vi har dessutom haft en explosion inom medierna som även nått Sverige. Det gör att det har blivit viktigare att trycka på en del mål, och i övrigt rör det sig ju i högsta grad bara om en linje som vi drar ut längre in i framtiden. På den punkten delar jag alltså inte Marianne Anderssons oro. Det handlar i hög grad om en fortsättning på den väg som anträddes redan 1974.

Världskulturmuseet i Göteborg är något helt annat än världskulturhuset på Södra teatern. Världskulturmuseet är ett museum som skall arbeta intimt samman med Göteborgs och Stockholms universitet. Det handlar om en forskningsverksamhet. Det handlar om att vårda ett kulturarv, om att visa det i nya former och om att nå fram till publikgrupper som vanligtvis inte går på museer. Det handlar om att göra det i en miljö som enligt vår bedömning är mycket bra för just den typen av museiverksamhet. Det skall dessutom vara ett samarbete över hela landet. Det skall fungera som ett central och ansvarsmuseum. Det ena går inte att jämföra med det där andra. Världskulturmuseet i Göteborg är ju inget invandrarprojekt. Det är ett museiprojekt som handlar om Sverige och om alla oss som bor i Sverige oberoende av varifrån vi ursprungligen kommer - Norrbotten eller Kurdistan. Världskulturhuset på Södra teatern är något helt annat. Det är en mötesplats för samhällsdebatt, kulturpolitisk debatt och framträdanden. Det kan handla om musik, teater och utställningar. Det kan också handla om gästspel. Framför allt handlar det dock om ett hus öppet för alla oberoende av etnisk bakgrund, alltså även för många svenskar. Det är alldeles självklart. Just därför har vi valt att säga att ett sådant hus inte skall ligga i Rinkeby eller i Botkyrka. Det skall ligga mitt i staden i en gammal kulturbygd, något som man får säga att Södra teatern gör. Det är alltså ett mycket medvetet val.

Herr talman! Efter att ha gått igenom den lista över de besparingar som Moderata samlingspartiet vill göra på det kulturpolitiska området, har jag svårt att sätta någon annan etikett på dem än moderat klasskamp. Man vill slå ned på allt som kan tolkas som folkbildning och stöd till de sociala skikt som Moderata samlingspartiet uppenbarligen tycks vilja i stort sett utestänga från kulturlivet. Direktiven till det nya världskulturmuseet antogs av regeringen förra veckan. Vi meddelade detta via ett pressmeddelande och talade också om vem som sannolikt skulle bli ny utredare. Visst kan vi sprida dessa direktiv i en upplaga till samtliga riksdagsledamöter. Det vanliga är annars att man hör av sig och att vi då omedelbart faxar över direktiven in extenso till alla som är intresserade av dem. Vi brukar dock inte lägga dem som bilagor till pressmeddelandena. Dessa direktiv är också ganska omfattande. De är offentlig handling, och alla är välkomna att läsa dem. Vi försöker så gott vi kan att sprida kunskap om dem. Tyvärr är det just nu lättare att nå ut i den offentliga debatten med Elisabeth Fleetwoods argumentation än med de fakta som vi består med i Kulturdepartementet. Till sist frågade Elisabeth Fleetwood om de urrivna sidorna. Vad det handlar om är att det vid den första delningen av kulturpropositionen följde med två tre sidor som handlade om Sjöhistoriska museet i Stockholm, som var en helt felaktig, halvårsgammal produkt. Den ansvarige tjänstemannen tryckte på fel knapp och fick ut fel papper ur burken. I stället för att makulera hela upplagan valde vi att vara resurshushållande. I stället för att göra makulatur av alla papper rev vi ur de sidorna. Detta hade inget som helst med det nya världskulturmuseet att göra.

Herr talman! Jag vill inte trötta övriga riksdagsledamöter med detta schackrande om papper hit och dit. Vad gäller direktiven, som alltså beslutades på regeringssammanträdet förra veckan, hade de i ordinarie, sedvanlig ordning delats till samtliga berörda, självfallet däribland samtliga berörda museer, för att de skulle få en möjlighet att påverka direktiven och lägga synpunkter på dem. Det har också kommit in sådana synpunkter, som i viss utsträckning har inarbetats i slutversionen av direktiven. Detta är fakta, och jag tycker faktiskt att Elisabeth Fleetwood får godkänna fakta i det här fallet.
Herr talman! Jag är mycket glad att höra kulturministern sjunga bokens höga visa. Jag kan instämma i det mesta hon säger där. Mot den bakgrunden är det litet underligt att vi i den utredning som nu skall göras om litteratur och kulturtidskrifter inte kan få ned mervärdesskatten på böcker och tidskrifter. Det finns två motioner om detta, och båda är naturligtvis avstyrkta. Det är en ekonomisk fråga, vilket jag är mycket väl medveten om. Det var av den anledningen som jag bara föreslog att man skulle ta bort momsen på barnböcker. Den är exceptionellt hög, och det är oanständigt. Kommuner och skolor kan dra av momsen, men föräldrar kan inte göra det. Jag tycker att man har rätt att fordra, förutom att det skall finnas böcker på biblioteken, att det skall finnas böcker i hemmen. Tycker inte Marita Ulvskog det? Böcker är otroligt dyra i dag. I Museiutredningen vill man inte alls kännas vid att det skulle vara den som ligger som grund till detta museiförslag. Jag har talat med flera, och detta är helt obekant för dem - tvärtom värjer de sig mot det. Det är då litet underligt att Marita Ulvskog påstår att det är Museiutredningen som ligger bakom. När det gäller den utredning som vi inte fick är det beklagligt att vi skall säga ja till någonting som vi inte har fått se innan vi beslutar om det.
Herr talman! Jag är inte säker på att jag uppfattade alla Fanny Rizells frågor, men låt mig börja med De tankar som redovisas i Museiutredningen, som var helt parlamentariskt sammansatt, var att det skulle skapas museiverksamheter som arbetade tematiskt, som arbetade i något större enheter och som samarbetade bättre. Däremot föreslog Museiutredningen att det skulle inrättas en ny statlig byråkrati, ett museiverk, för att åstadkomma detta. Vi har valt att föreslå ett nytt museum och att med exemplets makt åstadkomma det som Museiutredningen ville åstadkomma. En ledamot i kulturutskottet, Björn Kaaling, satt med i Museiutredningen. Han är, såvitt jag förstår, helt ense med mig om den beskrivning som jag ger av de grundtankar inom Museiutredningen som har legat till grund för det förslag som jag nu har lagt i kulturpropositionen. Vad gäller boken, är det klart att vi gemensamt skall fortsätta att kämpa för ännu mer resurser till kulturen. Jag är fullständigt ense med dem som har varit uppe i den här debatten. Då kan man börja våga sig på att diskutera även skatt på böcker. Det finns exempel på länder där man har valt att inte ha skatt på böcker, men det har inte gynnat bokläsandet, beroende på att man inte har haft några selektiva medel att sätta in för att stödja läsandet och litteraturen.
Herr talman! Utredningen skall se över vilket stöd som går till bokhandel och till förlag. Men det handlar inte bara om att ge stöd, utan också om att undanröja hinder. Jag tycker då att bokmomsen är ett hinder. Kulturministern sade att förslaget om museerna var en maktfördelning. Jag tycker snarare att det har liknat, som många också har sagt, en maktdemonstration. Det är mycket beklagligt att vi saknar underlag för beslut. Det är helt fel - så skall beslutsprocessen inte gå till i Sveriges riksdag. När mina barn var små sade de: Mamma, säg ja, säg ja! Jag frågade: Vad skall jag säga ja till? De svarade: Det får du veta sedan. Jag reagerade mot det då, även om man kan förstå att barn säger så. Men om vi som är riksdagens representanter skall fatta beslut på det sättet känner vi oss som gisslan. Jag gillar inte det. Det är i allra högsta grad fel. Det som inte har kommit fram riktigt och som jag inte har fått svar på gäller personalen vid museerna, att all expertis på museiområdet är så överkörd. Är det så vi skall använda våra experter, våra sakkunniga på olika områden, att vi totalt struntar i vad de säger? Det tycker jag att man upplever när det gäller Museiutredningen. Jag har talat med flera personer som inte vidkänns detta. Men också på museerna har folk yttrat sig sedan detta blev känt. De kan absolut inte förstå det här, och de är absolut inte tillfrågade. Så gör vi inte i andra frågor. Jag tycker att det är viktigt för oss som politiker att ta till oss den kunskap som finns på olika ställen och sedan fatta beslut.
Herr talman! Det är inte en riktig beskrivning som Fanny Rizell ger när hon säger att riksdagen inte skulle ha möjlighet att påverka framväxten av det nya världskulturmuseet i Göteborg. Vid tre tillfällen kommer riksdagen att ha möjlighet att säga ja eller nej till hur detta museum skall byggas upp, om det skall byggas upp. Så det finns ovanligt många demokratiska kontrollstationer inlagda i detta projekt. När det gäller expertisen försökte jag citera bl.a. några av våra duktigaste museimän i mitt lilla inledningsanförande. Expertisen har delad uppfattning. Det finns många som känner mycket starkt för det nya världskulturmuseet i Göteborg. Tyvärr har de haft svårt att komma fram i den Stockholmsdebatt som har dragit ned rullgardinen för en del av dem.
Värderade talman! Ja, kulturministern, den här replikomgången är ju litet grand av den här debattens höjdpunkt, därför får kulturministern förstå att vi kastar oss över henne allihop och ställer detaljfrågor som hon naturligtvis hade önskat att hon skulle slippa. Jag tror inte att kulturministern driver ett ärende genom riksdagen på detta sätt någon mer gång.
Tack!
Jag anser att vi litet snällt kan säga att ärendet inte har hanterats riktigt föredömligt av regeringen inför riksdagen. Vi fick ett förslag som har oroat många. Vi ställde frågor, och då fick vi både svaret att det här inte var något att oroa sig för och att det här är ett revolutionerande förslag. Den kritik som vi har riktat mot regeringen för detta handlar egentligen mest om att man kommer med förslag som vi inte tycker har beretts. Det senaste yttrandet som kulturministern fällde här tycker jag var lovande. Kulturministern sade att man får återkomma med förslag till riksdagen, inte bara i fråga om hur det skall bli i fortsättningen, utan även om det skall bli någon förändring. Det tycker jag var ett inlägg som vittnar om demokratisk inställning i det här ärendet. Men jag tror att en fråga till riksdagens socialdemokratiska grupp i kulturutskottet hade räddat hela det här ärendet från början. Det tycker jag att vi har märkt på hela hanteringen. Först sedan det här principbeslutet är fattat räknar kulturministern med att det skall beredas. Kan inte kulturministern inför oss här hålla med om att det här ärendet hade kunnat skötas på ett smidigare sätt från Kulturdepartementets sida. Det känns som om kulturministern skyller oss för alla dessa problem, men vi tycker faktiskt att viss klantighet har märkts även i er hantering. Kan vi inte få höra att kulturministern också har insett det?
Herr talman! Eftersom Carl-Johan Wilson är min favorit i kulturutskottet - det är en bekännelse jag gör här - kan jag gärna säga att jag delar klantigheten fifty-fifty med kulturutskottet. Jag är beredd att gå så långt. Vi har haft bråttom i museifrågan, för den har varit ett svårbearbetat område de senaste 25-30 åren. Det har varit nästan omöjligt att komma fram med några förändringar. Vi ser att det påverkar museilivet mycket illa, och därför måste vi göra något radikalt. Det förklarar något också den brådska vi har haft. Just därför har det varit så viktigt för oss att redan i propositionen markera att den organisationskommitté som vi föreslog skulle komma tillbaka till riksdagen i flera omgångar. Det handlar om tre tillfällen. Det är alldeles självklart att om Organisationskommittén kommer tillbaka med ett finansieringsförslag där de använder de nya pengar, 29 miljoner i nivåpengar, som vi har avsatt från den 1 januari 1999 för detta museum tillsammans med de omfördelningar som måste ske för att museet skall komma till stånd och bli bra är ju riksdagen allsmäktig. Den kan ju säga nej, tycka att det blir en för hård omfördelning, att det blir för mycket pengar. Jag tror dock inte att riksdagen kommer att göra det. Tack!
Värderade talman! Den risk vi ser när vi kritiserar detta är ju att man i det första förslaget har bundit upp en majoritet med socialdemokrater och vänsterpartister och att det sedan är svårt för dem att gå ifrån det ställningstagandet. Men det ingår i den demokratiska processen. Lyckas man knyta till sig en majoritet är det klart att man som regeringsföreträdare skall vara glad över det och utnyttja den även i fortsättningen. Det finns säkert de i den här kammaren, kanske även i kulturutskottet, men jag är inte säker, som önskar att vi skall låta det här ärendet innebära en polarisering för all framtid. Men jag tror inte att läget är sådant i kulturutskottet. Faktiskt är det så att vi har ett mycket trivsamt samarbete mellan alla partierna i kulturutskottet och försöker, inte minst med vår ordförande som ledare, att driva frågorna till konstruktiva förslag gång på gång. Därför tycker inte jag att vi i slutet av den här debatten måste binda upp oss i en polariserad inställning, utan hoppas att det här ärendet kan vara litet av ett lärospån för vår nya kulturminister och att det kan göra att vi i fortsättningen får förslag till riksdagen som vi kan hantera på det sätt som riksdagens traditioner bjuder.
Herr talman! Jag delar Carl-Johan Wilsons uppfattning. Jag har blivit övertygad om att det finns enskilda ledamöter i kulturutskottet som har velat se en polarisering, som har velat skapa en strid kring denna fråga på ett sätt den faktiskt inte förtjänat. Jag har inget intresse av att hålla fast vid den polariseringen. Det var därför jag avslutade mitt inledningsanförande på det sätt jag gjorde, och jag vill upprepa det igen: Alla som är intresserade av att vara konstruktiva inbjuder jag att delta i organisationskommitténs arbete. Jag hoppas alltså både på Folkpartiet och på Centerpartiet.

Herr talman! Grovheter och förlöpningar, sade statsrådet i sitt inledningsanförande. Efter det anförandet skulle jag vilja rekommendera statsrådet att betänka vad som stod ovanför entrén till orakeltemplet i Delfi: Gnóthi seavtón! Jag har varit inblandad i frågorna som rör de två stora etnografiska museerna sedan 23 år tillbaka. Det som nu har föreslagits är inte det som vi i de olika utredningarna och grupperna har föreslagit. Herr talman! Jag kommer att anpassa mitt anförande något efter statsrådets anslagna ton. Efter att ha arbetat i 22 år, från 1974, med de gamla kulturpolitiska målen, efter flera år av utredningar och en lång hösts arbete med proposition och motioner tilldelas man fyra minuter för en generell kommentar till den nya kulturpolitiken. Talesätt tillhör kulturarvet, och här kommer begreppet västgötaklimax väl till pass. För att fortsätta på den vägen, när man ser omfattningen av de gjorda utredningarna och letar efter vilka spår dessa har satt i propositionen blir väl talesättet om berget som födde en råtta också ganska givet. Trots ett idogt arbete i utskottet, som tillfört flera förslag som lett till förbättringar av det som står i propositionen, är det inte en ny kulturpolitik vi kommer att fatta beslut om. Det blir en blandning av litet återställare, litet skrap på kulturpolitikens mål, en justering av de gamla grundbeloppen, en onödig och riskabel bibliotekslag, där det kommunala självstyret får uppleva att ännu en fakultativ verksamhet blir obligatorisk, och en fortsatt utsmetning av bidrag av olika slag via Kulturrådet, sådant som vi känner igen och som ofta snarare befäst strukturer än verkat förnyande. Det värsta av allt i höstens arbete är det förslag inom museiområdet som synes helt ha saknat förankring i verklighet och nödvändigt beredningsarbete. Där kommer man snarare att tänka i termer av okunskap och maktspråk. Det har tagit tid - det har statsrådet själv konstaterat - från en mer positiv, framåtriktad och mera ingående debatt om förnyelse och skapande. Vi kommer dessvärre i dag att vara tvungna att ta upp detta i olika omgångar i debatten, eftersom oklarheterna och motsägelserna består. Nu skulle det vara bra för kulturlivet att få ett par år av lugn och ro. Men då måste det göras en litteratur och tidskriftsutredning och organisationsutredningar på museiområdet har redan tillsatts. Det skulle egentligen - som så många redan talar om - också behövas en mera omfattande utvärdering av musikens situation eller rent av en musikutredning. Ett för mig glädjande inslag har jag dock funnit i propositionen. Det gäller uppdraget till Svenska språknämnden rörande ett handlingsprogram för skydd av det svenska språket. Det som står där är styckevis nästan ordagrant det som stod i min motion i samma ämne under förra riksdagsåret som avslogs i våras. Ibland går utvecklingen fort. Det i våras omöjliga blev plötsligt högsta visdom i höstens proposition. Vi behöver en klar avgränsning av statens uppgifter i kulturpolitiken. Det får vi inte med propositionen. Vi behöver underlätta för mångfald och oberoende i skapandet. Då är nya och alternativa finansieringsvägar ett viktigt medel. Det möjliggörs inte heller i propositionen. Vi måste skapa ett system med klara avtal mellan olika nivåer av det offentliga kulturlivet. Vi har knappast kommit närmare genom propositionen. Av många stolta deklarationer har det blivit så att vi kan säga med Shakespeare: "Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över." Vi sysslar ofta med sådant som kan kallas eviga värden i kulturarbetet. För att korta av - på grund av min förkylning - det som jag hade tänkt att säga kom jag att tänka i samband med frågan om de tre omtalade Stockholmsmuseerna på Tegnérs dikt "Det eviga" och den eftertanke den ger. Min travesti - och därmed mitt budskap till kulturministern - blev som följer: Väl formar ministern med makt sitt förslag Väl skapar hon ilska och rykten Riskerar att driva med detta sitt slag de mest kompetenta på flykten Vad maktspråk må skapa är vanskligt och kort Det sopas till slut av historien bort

Herr talman! Lennart Fridén säger att det här var berget som födde en råtta. Det är det som i kulturutskottets hemställan sönderfaller i 110 punkter. Det var en väldigt stor råtta i så fall. Dessutom funderar man litet över Fridéns avslutning, som handlar det enorma maktspråk och de enorma ambitionerna att klåfingrigt göra en massa saker. Det stämmer inte med uttalandet, det är ingen logik i det. Samtidigt tycker jag att det är trevligt att höra att Lennart Fridén är glad när det går fort när det handlar om hans egna förslag. Han kan tala med Elisabeth Fleetwood om att det kan vara bra när det går fort i den museifråga som vi dragit i så väldigt många år.
Herr talman! Fort och rätt är en sak, och fort och fel en annan. Låt mig dessutom ta upp en annan sak som statsrådet berörde förut, nämligen skillnaden mellan den positiva klasskampen och den negativa klasskampen hos Marita Ulvskog är ett par hundra miljoner i en budget på 7,2 miljarder. Det är fantastiskt!
Herr talman! Fort och fel och fort och rätt, säger Lennart Fridén. Det är maktspråk att vara övertygad om att man själv alltid till hundra procent har rätt och andra till hundra procent har fel. Jag börjar nästan tro att det finns en könsaspekt på den här debatten. Tack, herr talman!
Herr talman! Ursäkta att jag säger detta, men det är det sista och billigaste av argumenten jag hört i debatten. Men statsrådet har anslagit tonen redan tidigare i debatten, så det förvånar mig inte.

Herr talman! Jag skall göra ett snabbt försök att från de höga kulturella höjderna sätta ned foten i den gråa verkligheten. Vem känner till konstnärernas kollektivverkstäder? Jag vet inte, men de nämns nu i betänkandet tack vare Miljöpartiet. När det gäller regeringen är jag mer osäker. De nämns knappt vid namn i kulturpropositionen. Ändå är just kollektivverkstäderna en unik svensk företeelse av stor betydelse för konstnärer och konsthantverkare runt om i landet. Utan verkstäderna hade det inte funnits möjligheter att skapa alla dessa offentliga utsmyckningar i form av stora skulpturer och bildverk. De första verkstäderna startades under 70-talet på initiativ av konstnärerna och drivs fortfarande ideellt, utan vinstsyfte, med hjälp av medlemsavgifter och tillfälliga kommunala bidrag. Det samlade medlemsantalet är i dag ca 3 000 yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. Det finns ett tjugotal större verkstäder. I år har man dessutom skapat en riksorganisation för att samordna verksamheten och kunna företrädas utåt. Som de flesta kulturverksamheter lever kollektivverkstäderna på gränsen till nedläggning, att inte klara av ekonomin. Precis som Kulturutredningen anser jag och Miljöpartiet att ett samhälleligt stöd till konstnärlig verksamhet bör ses som en investering i nya idéer och produkter på samma sätt som samhälleligt stöd till vetenskap, forskning och utveckling. Herr talman! I dag kan ett hantverkskooperativ eller en musikteatergrupp söka stöd för sin löpande verksamhet hos Statens kulturråd. Det kan inte kollektivverkstäderna göra, vilket borde vara självklart. Det finns ingen logik i att lämna dessa utanför inom området bild och form. De representerar en stor kulturell resurs som samhället, vi alla, har glädje av. I Miljöpartiets motion 218 beskriver vi den svåra situation som kollektivverkstäderna har i dag och behovet av samhällets stöd. Herr talman! I vår reservation 52 hänvisar vi till vårt budgetalternativ för 1997, där vi särskilt avsätter 400 miljoner kronor till kollektivverkstäderna under anslaget Bidrag till bild och formområdet. Vi följer upp detta med 5 miljoner 1998 och 1999, men det skall vi inte diskutera nu. Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att det görs en inventering av kollektivverkstädernas speciella resurser och inriktningar så snart som möjligt. Tack för ordet.

Herr talman! Jag vill bara helt kort till Per Lager säga att kollektivverkstäderna är väldigt viktiga, och vi tittar på vad vi eventuellt skulle kunna göra för att förbättra deras möjlighet att verka. Men som alltid sätter pengarna gränser, men vi är intresserade av att försöka ge dem goda möjligheter.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det svaret. Det är oerhört viktigt att de får samma möjligheter som konsthantverkskooperativen, musikteatergrupper osv. att söka bidrag till den löpande verksamheten. Jag tror att det är helt avgörande för deras möjligheter att verka i framtiden. Jag är glad att ministern vill titta närmare på detta. Jag hoppas att vi redan i nästa budget kan få med detta och stödja denna verksamhet.

Herr talman! Kultur och kulturpolitik handlar ju om ekonomiska prioriteringar. Vi hoppas att i nästa års budget få se stöd till kollektivverkstäderna. Jag har själv inga favoriter bland ministrarna, som kulturministern tycks ha bland kulturutskottets ledamöter. Säga vad man vill om Marita Ulvskog men hon är i alla fall ideologiskt konsekvent. Hon har nu tillsatt en organisationskommitté innan vi fattat beslut om att så skall ske. När ministern var uppkallad till utskottet vädjade partierna till ministern om en utredning först och om att vi skulle bli överens. Nej, sade ministern, det är propositionen som skall gälla. Nu säger ministern i sitt pressmeddelande den 12 december att propositionen är accepterad fullt ut. Det kallar jag inte dialog eller samarbete. När det gäller de urrivna sidorna kan jag tala om att detta är anmält till KU. Naturligtvis kommer då protokollet från dagens debatt att följa anmälan. När utskottet frågade om propositionen var fackligt förhandlad, svarade kulturministern: Ja, den är förhandlad. Men den var förhandlad utan de två sidorna i propositionen, vilket de båda förhandlande facken, Statstjänstemannaförbundet och DIK, har intygat. Då kan det kanske inte bara talas om makulaturfel. De fackligt förtroendevalda fick kännedom om regeringens förslag en timme och tio minuter före pressen. Sedan förstår jag inte riktigt vad ministern säger när det gäller jämlikheten, boken och 25 % moms. Jag skulle vilja ha ett förtydligande, eftersom ministern vid flera tillfällen hävdar just bokens betydelse. När bokmomsen togs bort i Australien, ökade bokinköpen dramatiskt.
Herr talman! Som framgår av pressmeddelandet om organisationskommittén står det "under förutsättning av riksdagens godkännande". Det är så det fungerar. Skulle det vara så att den majoritet som fanns i kulturutskottet inte höll vid denna dagens omröstning, blir det heller ingenting. Den reservationen gäller, vilket inte är något speciellt för Kulturdepartementet. Så gör alla departement och ministrar för tids vinnande, eftersom det också ingår i vårt uppdrag som politiker att icke uppträda på ett sådant sätt att väljarna tycker att vi bara förhalar och drar frågor i långbänk. Sedan de två sidorna. Det handlade alltså om Sjöhistoriska museet. Det var ett förslag som icke skulle läggas fram. Det hade tryckts på fel knapp på apparaten. För att inte vara slösaktiga med miljön och makulera hela upplagan, rev vi ur dessa sidor som icke skulle vara något att läsa för dem som fick delningsexemplaren, eftersom det inte var ett förslag som förelåg. I stället kom vi senare med den korrekta separata versionen av förslaget om Sjöhistoriska museet.
Herr talman! När ministern vid kulturutskottets utfrågning svarade på frågan om propositionen var fackligt förhandlad svarade ministern ja. Vid kontakt med de båda fackliga organisationerna har de sagt: Ja, det är fackligt förhandlat förutom de två sidor i propositionen som berörde själva besluten. De fackliga förtroendevalda fick reda på förslaget till beslut en timme och tio minuter före pressen. Det var detta frågan gällde. Jag återkommer till frågan om bokmomsen. Är det alltså socialdemokratisk ekonomisk prioritering inom kulturområdet att vi skall ha 25 % moms på böcker i Sverige? I t.ex. Danmark och England har man 0 % moms och övriga Europa har väsentligt lägre bokmoms - Frankrike 6 %, Kanada 7 %. När man i Australien tog bort bokmomsen ökade antalet bokinköp väsentligt. Är detta svensk socialdemokratisk kulturprioritering?
Herr talman! Jag tror inte att jag kommer längre i diskussionen med Ewa Larsson om bokmomsen, därför att vi talar helt enkelt inte samma språk. Detta kunde jag också höra i Ewa Larssons inledningsanförande, där hon valde att läsa en del av kulturpropositionens förslag som en viss potentat läser bibeln. Jag kan bara återigen informera om att det ägde rum något som kallas för RBAR-förhandlingar med de fackliga organisationerna innan propositionen överlämnades till riksdagen.
Herr talman! Jag kan bara notera att försvarsministern använde samma formulering i en debatt med Annika Nordgren här i kammaren när han inte hade några svar att ge henne; vi talar olika språk. Jag tycker att vi får lära oss att tala samma språk och att ministern också får försöka att förstå allas språk. Det är ändå svenska språket vi talar.
Herr talman! Med de förvanskningar av fakta som Ewa Larsson har ägnat sig åt i olika medieuttalanden, artiklar och även i inledningen här i kammaren, anser jag att förutsättningarna för en konstruktiv diskussion just nu inte är särskilt goda.

Herr talman! Jag har tagit del av ett antal medieuttalanden av några av ledamöterna i kulturutskottet och har också läst texter som ledamöter och kulturutskottet själva har författat. Jag har ju träffat hela utskottet och då försökt att redogöra för mycket enkla och tydliga fakta i målet. Men en del av kulturutskottets ledamöter har vägrat att ta till sig dessa fakta. Det tycker jag är mycket märkligt. Själva propositionstexten hade kunnat vara utförligare när det gäller organiationskommitténs uppdrag. Jag kan ta på mig att den var väl kortfattad, vilket jag i ett tidigt skede har gjort även i de frågestunder som har förekommit i riksdagen. Men det gör inte att de medvetna missuppfattningar och överdrifter som enskilda ledamöter i kulturutskottet har gjort sig skyldiga till är något som skall glömmas bort.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood försöker att göra en kulturpolitisk debatt, som handlar om viktiga frågor, till något slags räfst och rättarting, där hon själv skulle stå med en gloria över sitt huvud. Jag vägrar att göra denna debatt till en sådan tillställning.

Herr talman! Grunden för Elisabeth Fleetwoods engagemang i denna fråga är att hon försöker ta partipolitiska poänger och skyla över det faktum att Moderaterna trots den fond på hundra miljoner som man har med i sitt alternativa förslag föreslår kraftiga besparingar på kulturområdet. De är dessutom mycket träffsäkra och riktar sig just mot de sociala skikt som Moderata samlingspartiet vanligtvis visar ett mycket svagt intresse för.

Herr talman! Självfallet är det så, Marianne Andersson. Det framgår också väldigt klart både av propositionstexten och av de direktiv som finns när det gäller världskulturmuseet i Göteborg, och det kommer också att framgå av de direktiv om världskulturhus på Södra Teatern i Stockholm som regeringen kommer att fatta beslut om i morgon, då de blir offentliga. Det finns ingen som helst motsättning där. Jag vill nog säga att socialdemokratin har allt annat än en grund inställning när det gäller integrationsfrågan. Det är sådant som vi lever med nära kroppen varje dag.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

Herr talman! Detta har jag sagt något om redan i kulturpropositionen. Där står mycket tydligt att de viktiga övergripande insatser som föreslås gäller att man skall stimulera institutioner som vill arbeta aktivt med frågor som rör kulturarv och främlingsfientlighet och med mångkulturella frågor. Vi har dessutom föreslagit särskilda medel för detta. Det mångkulturella kommer igen i varje avsnitt, i stort sett, i kulturpropositionen, precis som barn och ungdom löper som en röd tråd genom propositionen. Det manifesteras i sådant som världskulturmuseet och världskulturhuset, men det finns med på en mängd områden. Det finns i hög grad med redan i de kulturpolitiska målen, av självklara skäl.

Herr talman! På 1920-talet inträffade en kollaps för de kringresande teatersällskapen i vårt land. Thalias många små tempel stod tomma eller byggdes om till biografer. De fasta teaterensemblerna var få. I början av 30-talet föreslog ecklesiastikminister Engberg att det skulle bildas en riksteater, skattefinansierad, som skulle ge teaterupplevelser åt hela landet. Efter 1974 har vi i Sverige byggt upp ett nät av länsteatrar, vars verksamhet i stort sett täcker hela landet. De större städerna har egna stadsteatrar med flera scener, och på senare år har antalet privatteatrar ökat. Många teatrar företar turnéer. Det stora antalet fria grupper har betytt mycket, inte minst för barn och ungdomsteater. Samtidigt finns Riksteatern kvar. Det är enligt vår mening inte rimligt att behålla en verksamhet vid Riksteatern på oförändrad nivå när det nu finns ett så omfattande regionalt utbud. De nya bidragskonstruktionerna kommer dessutom att ge ytterligare incitament för regionteatrarna att turnera. Det är också uppenbart att förenings och arrangörsdelen av Riksteatern känner sig bunden av utbudet från den producerande delen av RT på många orter. Vi anser att vuxenteaterverksamheten hos Riksteatern kan upphöra och att man genom sina specialensembler såsom Cullbergbaletten och Tyst Teater skall erbjuda lokala arrangörer det de regionala teatrarna inte kan göra. För att öka publikarbetet anser vi också att en del av medlen till teaterproduktion bör föras över till teaterföreningarna. Det är ett av våra förslag för att man skall kunna bredda och nå så många nya kulturkonsumenter som möjligt. Vi kan väl säga att det är en del i vår positiva klasskamp. I likhet med en enig teaterutredning anser vi också att erfarenheterna från skådebaneverksamheten är sådana att dess verksamhet kan upphöra, och att motsvarande anslag skall tillföras nämnda arrangörer via Riksteateranslaget. Vi tror att sådana åtgärder kommer att leda till förnyat engagemang hos föreningarna, ett bättre penningutnyttjande och en förnyelse av den regionala teatern, där bl.a. de fria grupperna kanske kan komma bättre till sin rätt. Ett annat av de gamla s.k. R-organen som inte längre fyller samma funktion är Rikskonserter. Vi anser till skillnad från regeringen och utskottet att produktionen kan minska ytterligare - regeringen minskar den till stor del - och att flera av dess verksamheter bör omprövas. I likhet med Kulturutredningen anser vi att den löpande fonogramutgivningen bör ske på samma villkor som för övriga skivproducenter. En jämförelse mellan Caprice och mindre privata producenter utfaller till de senares fördel både med avseende på produktionsomfattning och administrationsstorlek. Specialutgivningar i anslutning till projekt är något som bör kunna ske i normal konkurrens och efter vanlig upphandling. Vi kan med glädje konstatera att utskottet delar uppfattningen att det bör finnas ett statligt ansvar jämväl för blåsmusiken. Detta har tidigare legat hos Rikskonserter, men får nu sin lösning hos annan huvudman. Som jag tidigare har nämnt ställer vi oss bakom förslaget till ett reformerat stöd till regional kulturverksamhet. Vi vill kraftigt understryka att bidraget skall kunna tillfalla varje institution som uppfyller en del av det nationella ansvaret oberoende av huvudman, under förutsättning att verksamheten också stöds av en regional eller lokal huvudman. Vi ställer oss också bakom idén om riktade bidrag och om hur denna resurs stegvis skall kunna byggas upp. Även i detta sammanhang vill vi peka på hur väsentligt det är för mångfald och oberoende att alternativa och fristående finansieringsformer kan byggas upp, t.ex. i form av fonder där det skall vara öppet såväl för enskilda individer som för företag, föreningar och andra att bidra. För att ytterligare underlätta detta skulle det behövas ett alternativ till den lagstiftning som reglerat de gamla kulturstiftelserna. En mindre lagändring har föreslagits, men här har regeringen inte gått riksdagen till mötes. Vi instämmer i förslaget att de lokala och regionala symfoni och kammarorkestrarna skall få behålla sitt stöd oförändrat. Vi tillstyrker också att större krav skall kunna ställas på orkestrarna vad gäller verksamhet utanför hemorten och samverkan med det övriga musiklivet. I konsekvens med detta bör också Länsmusiken få ett påpekande om att man skall ta sitt ansvar för sådan samverkan. Herr talman! Det finns många bra orkestrar i vårt befolkningsmässigt lilla land. En av dessa har nått höjder av ett sådant slag att dess internationella renommé gett den en särställning, nämligen Göteborgs symfoniorkester. Ett enhälligt utskott föreslår att regeringen skall kunna ge den rätten att bruka beteckningen nationalorkester, något som finns i ett stort antal andra länder. I Kulturutredningen behandlas i flera avsnitt snedfördelningen mellan genrer inom det regionala musiklivet och de synpunkter på detta som förts fram från olika grupper. Flera gånger omnämns i detta sammanhang jazzmusiken, och ett av förslagen från utredningen gäller tillskapandet av genrecentrum. Detta avfärdas utan någon motivering i kulturpropositionen. Även utskottet är här i sin skrivning förvånansvärt passivt. Det tog ungefär ett sekel för filmen att få ett erkännande som egen konstform. Den lika gamla jazzmusiken väntar ännu på sitt erkännande, åtminstone i regeringens propositioner. Genom jazzen har många unga genom årtionden kommit i kontakt med musiken, och ofta har den varit början på en väg in i en vidare musikvärld. På samma sätt har rockmusiken, också den styvmoderligt behandlad i de flesta sammanhang, kommit att ge många ungdomar en betydelsefull fritid. En del av dem har där kunnat få utlopp för såväl sin energi som sitt skaparsinne. På senare år har en förnyelse av jazzintresset via rock och mellanformer kunnat förmärkas. Av detta syns inget i den proposition som skulle utgöra inledningen till en kulturlivets förnyelse. Dessa musikformer baseras på ett brett folkligt stöd och ett omfattande utövande och överlever och utvecklas genom de eldsjälar som är så viktiga och vars betydelse utpekats av Kulturutredningen. Det måste i överenskommelserna mellan anslagsgivare och de regionala musikföreträdarna ingå som en uppgift att jazzmusiken och de nya yngre musikformerna får en chans att utvecklas efter sina meriter och på villkor likvärda övrig musik. Ett annat område som inte alls uppmärksammats är kyrkornas betydelse för Sveriges musikliv. I propositionen nämns det i förbigående i en enda mening på s. 79 tillsammans med folkrörelser i övrigt. Beklagligtvis har vi därför - där får vi nog alla i utskottet skämmas - helt missat den kyrkliga kulturens betydelse i vårt betänkande. Herr talman! I samband med jazzen nämnde jag i förbigående filmen. Den har på senare år äntligen fått sitt erkännande. Synd bara att det kommit så sent och i ett läge där problemen är stora. Den snabba medieutvecklingen ger skäl till att man redan nu måste förbereda hur film och videoavtalet, som blir aktuellt 1998, skall utformas. Det är viktigt att film produceras på fler ställen än Stockholm. Det är viktigt för skådespelare, för tekniker, för kringverksamheter av olika slag och för filmen. Den statliga filmpolitiken bör ha med det i sin inriktning. Därför är också satsningen på nyskapande verksamheter, t.ex. Film i Väst i Alingsås, något som vi finner positivt och gärna stöder. Den del däremot som främst kan verka näringslivsbefrämjande, t.ex. filmfonder och s.k. film commissions - dessvärre finns det ingen svensk term för detta - bör emellertid vara något som regionernas företag och myndigheter tar ansvar för. Herr talman! Utan något särskilt yrkande ställer jag mig bakom samtliga moderata förslag på det här området.

Värderade talman! De s.k. nationalscenerna Operan och Dramatiska teatern är synnerligen viktiga för kulturen i hela landet. Trots att så gott som all deras verksamhet sker i Stockholm är de symboler för en historisk tradition som givit glans åt hela Sveriges kulturliv. Om vi jämför Operans och Dramatens roll från tiden då de etablerades och fram till nu är det lätt att konstatera att de alltmer blivit hela folkets egendom - inte minst genom att radio och TV fört in opera och teaterföreställningar i våra hem. Samarbetet mellan nationalscenerna och radio/TV måste öka. Om svenska skattebetalare utanför Stockholm skall tolerera att så stor del av Operans och Dramatens budget kommer från dem måste fler uppsättningar sändas i Folkpartiet ser egentligen inte någon motsättning mellan nationalscenerna och motsvarande kulturverksamhet på andra platser i vårt land. Därför värnar vi om både Operan och Dramaten. Jag är övertygad om att Operan och Dramaten har ungefär samma stimulerande verkan på kulturlivet runt om i landet som idrottens elitserier har på idrottsverksamhet som hobby för amatörer i alla åldrar. Vi har konstaterat att det finns problem med ekonomin på både Operan och Dramaten. Något måste det beror på. Alltför många gånger har det inte gått ihop för dessa teatrar. Teaterverksamhet är långsiktig. Att sätta upp en opera eller en större pjäs fordrar ofta flera år av förberedelser. En konstnärlig linje måste fullföljas under många år för att den skall ge full utdelning. Det är därför nödvändigt att principerna för alla institutionsteatrars långsiktiga finansiering fastslås. För att kunna komma bort från osäkerheten om de ekonomiska villkoren och samtidigt komma fram till ett tillfredsställande system för en långsiktig finansiering har Folkpartiet i sin partimotion skrivit att frågan bör granskas närmare i en statlig utredning. Jag har inte fått något majoritet för detta förslag i kulturutskottet. Men jag hoppas att kulturministern ändå kan fundera över om det finns något gott med en sådan utredning. Jag tror att det skulle vara värdefullt, inte bara för Operan och Dramaten utan också för alla teatrar i landet om man funderade litet mera på vad det kan bero på att det är så svårt att klara finansieringen för institutionsteatrarna. Värderade talman! De kommunala musikskolorna är nästan en förutsättning för att svenskt musikliv även i fortsättningen skall ha god kvalitet i hela Sverige. De flesta kommuner har ont om pengar. Jag hoppas att alla kommuner finner att en kommunal musikskola i någon form hör till det som skall vara kvar. Detta är inget ärende för Sveriges riksdag, men om svenskt musikliv skall aktualiseras i en debatt här anser jag att de kommunala musikskolornas betydelse bör markeras, precis som Lennart Fridén markerade att den kyrkliga konsten och musiken är viktig att omnämna. Folkpartiet har föreslagit att Göteborgsmusiken skall erhålla ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inom blåsmusikområdet med liknande förutsättningar som gäller för de övriga nyutlagda nationella uppdragen. Det har inte vunnit stöd i resten av kulturutskottet, men jag finner det glädjande att utskottet beslutat att ge statligt stöd som möjliggör att Göteborgsmusiken kan leva vidare. Värderade talman! Sverige har ett flertal mycket goda symfonikorkestrar. En av dem är Göteborgssymfonikerna. Ett antal göteborgssupportrar har i fem motioner föreslagit att just Göteborgs symfoniker skall erhålla beteckningen nationalorkester. Observera uttrycket "erhålla beteckningen nationalorkester". Det är jämförbart med att utse just den orkestern till nationalorkester med vad det nu kan innebära. Det borde vara alldeles självklart att riksdagen inte kan bedöma om någon orkester av kvalitetsskäl skall få en särskild beteckning som nationens flaggskepp på sitt område. Inte heller riksdagens kulturutskott förfogar inom sig över sakkunskap som möjliggör en sådan kvalitetsklassning. När ärendet kom upp i kulturutskottet påpekades av någon att Göteborgssymfonikerna borde utses till nationalorkester. Någon ville ge orkestern den beteckningen som en hedersbetygelse, någon såg beteckningen som värdefull för orkestern vid internationella framträdanden, någon trodde att sponsorerna skulle bli fler efter en sådan markering från Sveriges riksdag. Nu har kulturutskottet i betänkandet föreslagit att Göteborgs symfoniker bör ha rätt att använda beteckningen nationalorkester. Jag anser att varje svensk orkester kan hävda att den är en sorts nationalorkester. Inga repressalier kan användas mot någon orkester som i sin marknadsföring själv påstår sig vara en svensk nationalorkester. Alltså är beteckningen egentligen ointressant som kvalitetsmarkering. Göteborgssymfonikerna är en av våra allra främsta symfoniorkestrar. Visst är den en svensk nationalorkester, vad vi än säger. Det hade varit mer befogat att föreslå en markering om vi ville poängtera att en svensk orkester är en hawaiiorkester, en amerikaorkester, en afroorkester eller en typisk norsk nationalorkester. Jag står bakom kulturutskottets förslag om att en orkester kan ha rätt att kalla sig nationalorkester. Ju mer jag har tänkt på ärendet desto mer övertygad har jag dock blivit om att riksdagen egentligen inte borde göra några sådana yttranden. Även om vårt förslag är till intet förpliktande och även om regeringen knappast skulle falla för frestelsen att meddela någon enstaka orkester att den får använda beteckningen svensk nationalorkester, borde vi nog inte ha beslutat så som vi i kulturutskottet har föreslagit. Värderade talman! Det här betänkandet har en god kvalitet. Så god att man litet skämtsamt skulle kunna ge det beteckningen nationalbetänkande, om den möjligheten fanns. Förslaget om rätten för en orkester att använda beteckningen nationalorkester är enligt min uppfattning den enda plumpen i protokollet. Eftersom debatten säkert kommer att anses ha tagit udden av förslaget om nationalorkester bör vi ändå kunna ställa oss bakom kulturutskottets betänkande på denna punkt. Jag tyckte ändå det kändes skönt att markera att jag ångrar litet att vi behandlade ärendet så som vi gjorde. På något vis måste den möjligheten finnas i en politisk debatt att man gör en tabbe som man ändå fullföljer så som man har tänkt. Innehållet i beteckningen är inte så allvarlig att vi behöver räkna med att den får sådana konsekvenser att det blir problem för svenskt musikliv i stort.

Herr talman! Vad vore riksdagen utan nationalriksdagsmannen Carl-Johan Wilson? Det kan man fråga sig. Och vad vore teatern utan dramatikern. Utan dramatikern fick vi ingen som arbetade i teaterns garderob. Vi fick ingen ljud eller ljustekniker, och heller ingen teaterchef. Politiker fick vi väl kanske ändå. Men vad skulle skådespelaren, regissören och scenografen göra? Hur skulle det gå med filmen om vi inte hade några TV-apparater? Vi fick i alla fall ingen barnteater. Nationalscenerna Operan och Dramaten bör enligt Vänsterpartiet få ett preciserat uppdrag vad gäller uppsättningar för barn och ungdom. Redan i dag gör de många uppsättningar med barn och ungdomsteater. Men jag känner en viss oro inför detta eftersom man har sviktande ekonomier. Vänsterpartiet anser därför att det vore bra om målet blev tydligt skrivet. Jag undrar varför det egentligen inte står inskrivet i våra nationalsceners målformuleringar. De nationella uppdrag som regeringen föreslår på en rad olika områden är väldigt bra. Men vi tycker att de borde preciseras och också ökas beloppsmässigt. I vår budgetmotion, där nu ramen redan har fallit, föreslog vi 4 miljoner kronor mer till de nationella uppdragen, samt ytterligare medel till barn och ungdom. Även när det gällde en nationalscen i norr föreslog Vänsterpartiet ytterligare medel, men det kommer Maggi Mikaelsson att utveckla senare. Inom barnteaterområdet finns tendenser som visar på att de statsunderstödda grupperna minskat sin verksamhet, i stället ökar de kommersiella teatrarna sin verksamhet. En sådan enkel sak som att kommunerna slutat med samordning av en kulturförmedling kan vara en av orsakerna. De kommersiella grupperna med reklam och föreställningar som vänder sig till en stor publik med envägskommunikation har vunnit i marknadsföringen före teatrar med mer konstnärligt och pedagogiskt innehåll. Jag hoppas verkligen att det blir ändring på detta och att vi skall kunna använda målet om kommersialismens skadeverkningar som ett verktyg att försöka stärka den verksamhet som bygger på ett bra pedagogiskt innehåll. Förutom kostnadsutvecklingen är problemet att arrangörernas möjlighet att anlita de fria grupperna har strandat lokalt. Av den anledningen föreslog Vänsterpartiet ytterligare 5 miljoner kronor över regeringens förslag just till de fria grupperna. Det skulle man kunna använda särskilt till miljonprogrammens förorter, men även till andra teaterfattiga och kulturfattiga delar av vårt land, t.ex. i glesbygd. Regeringen föreslår i propositionen att länsmusikens anslag skall minskas med 60 miljoner kronor under perioden 1998-1999. Vänsterpartiet anser att besparingen är alldeles för hög. Samtidigt oroar vi oss för att olika musikgenrer ställs emot varandra. Det är olyckligt eftersom man samtidigt vill spränga gränser och se nya samarbetsformer regionalt. Det är en motsättning i detta. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att i stället flytta över tyngdpunkten från producenterna till arrangörsleden. Vänsterpartiet anser med andra ord att den kommande eventuella besparingen av länsmusiken skall omfördelas till arrangörsstöd. Vänsterpartiet har också föreslagit ökade medel för arrangörsstöd även under 1997. När det gäller länsmusiken har kulturutskottet sagt att man inte just nu tar ställning till dessa besparingar. Utskottet har beslutat att inte föregripa den kartläggning som kulturrådet skall göra efter det att regeringen avslutat sina överläggningar med Landstingsförbundet. Vi tar alltså inte ställning till detta nu. Kommer det att innebära förändringar av de ramar som vi redan beslutat om för 1998 och 1999? Hur skall vi i så fall handskas med den nya budgetordningen? När det gäller filmområdet föreslår regeringen uppbyggandet av regionala resurscentrum för film och video för professionella filmskapare. Vänsterpartiet har tillstyrkt förslaget, men vi är litet tveksamma eftersom medlen kommer att omföras från det lokala filmkulturella videoarbete som finns i dag för barn och ungdom. Vad Vänsterpartiet till skillnad från regeringen tagit upp i sitt budgetförslag är inrättande av lokala multimediaverkstäder som man också föreslår från kulturutredningen. Är det någon ungdomskultursatsning som är angelägen är det just den nya tekniken. Det här skulle vara väl använda pengar. Vi har också lagt in det i vårt budgetförslag. Miljöpartiets förslag om ett filmmuseum är också positivt. Jag hoppas att regeringen återkommer med ett förslag i den frågan. Det är också glädjande att filmen nu är accepterad som en egen konstart och en del av kulturpolitiken. Fru talman! Det finns mycket att säga på det här området, bl.a. om folkmusikens och folkdansens betydelse, men jag slutar här.

Fru talman! För att människor skall kunna gå på teater och dans och njuta av musik är det nödvändigt att bryta den trend som har varit aktuell under ett par år, dvs. att de offentligt stödda kulturinstitutionerna för att komma till rätta med sin ekonomiskt svåra situation har höjt biljettpriserna. Det har också funnits politiker som har propagerat för en sådan linje när institutionerna har talat om sin ekonomiskt svåra situation. Miljöpartiet anser att smärtgränsen är nådd nu. Vissa teatrar har också diskuterat om de, trots svåra rationaliseringar, ändå kan sänka biljettpriserna. Ungdomsrabatter börjar också bli alltmer vanligt. Vi i Miljöpartiet tycker att det är viktigt att biljetter erbjuds till rimliga och låga kostnader även fortsättningsvis. Så vill jag ta upp några punkter i regeringens förslag som vi inte riktigt förstår. Vi kan t.ex. inte förstå varför vi här från riksdagen skall sätta tryck på Sametinget. Därifrån trycker man nog på alldeles själv, och man har så gjort under väldigt, väldigt många år. Det är faktiskt pinsamt att konstatera hur mycket de har kämpat för att få ett nationellt uppdrag till en samisk teater, och ännu har vi i den här kammaren inte fattat ett sådant beslut. Jag tror att man inom Sametinget kan komma överens om vart teatern skall förläggas. Riksdagen borde här i dag fatta ett principbeslut om att en fast samisk teaterinstitution skall inrättas, att det skall bli ett fast nationell uppdrag. Här är det inte fråga om utan hur, och då kan man tillsätta en organisationskommitté. Samhället måste bereda vägen för den samiska kulturen på ett mycket bättre sätt än förut. I det här sammanhanget kan vi göra en jämförelse med Norge, och vi hamnar då inte i en bra dager. Vi ser allvarligt på det här. Vi tycker också att den samiska filmen bör få direkt öronmärkta pengar ur det befintliga filmanslaget, för annars är det väldigt lätt att det bara trillar mellan stolarna. Med det vill jag yrka bifall till reservation 29, mom. 51. Miljöpartiet tycker också att det är viktigt att nu besluta om ett permanent nationellt uppdrag för Norrlands Musik och dansteater. I Kulturutredningen har vi verkligen lovordat deras verksamhet och berömmer den som ett föredömligt exempel på samarbete mellan olika konstformer och hur man kan jobba när man har stora avstånd att täcka. Om vi fattar ett sådant beslut här i dag kan verksamheten få utvecklas i förvissning om en ekonomisk stabilitet. Jag vill markera att Miljöpartiet inte tillhör dem som säger att kulturarbetare, konstnärer och kulturkreatörer blir bättre om de svälter. Fru talman! I Miljöpartiets budgetförslag, som inte har fallit än, vill vi, inte bara i ord utan även ekonomiskt, i handling, ge Dramatiska Teatern en lönekompensation. Det kan inte vara rimligt att skicka ut ett fyrtiotal människor i arbetslöshet bara därför att de har fått löneförhöjning. Den som är intresserad av lönekonstruktioner kan ju titta på hur snittlönen ligger och fundera på om det är rimligt att kulturkreatörer verkligen skall ha så här låga löner. När de sedan får löneförhöjning måste teatern i stället avskeda människor. Det gäller inte bara teaterskådespelare utan även hantverksmänniskor, scenarbetare, med en yrkesskicklighet som de borde få lära ut till andra och som borde få utvecklas på fler teatrar i stället för att de skall skickas ut i arbetslöshet och komma att belasta ett annat konto, nämligen AMS. Som jag tidigare har sagt gör Miljöpartiet andra prioriteringar inför framtida eventuella förändringar när det gäller Länsmusiken. Vi vet ju alla i kulturutskottet, eftersom vi har varit med och tagit emot alla uppvaktningar, vilken oro som finns. Det gäller t.ex. Helsingborgs Symfoniorkester, vars medlemmar är väldigt oroliga. Om det blir fråga om en neddragning med ett par personer blir det ju svårt att fortsätta med en hel symfoniorkester. Det kan i så fall betyda en nedläggning. Vi vet också att vad man kräver är en fullständig musikutredning som skall se över svenskt kulturliv. Det vore bra om vi här i dag kunde få ett sådant löfte om en fullständig musikutredning. Då kunde man se om det finns någon rimlig balans mellan de olika enheterna: opera, symfoniorkestrar, kammarmusikorkestrar, kammarmusik. Det gäller olika genrer, som tidigare talare har talat om, såsom jazz, folkmusik, musik med annan etnisk bakgrund. Det gäller också frågan om fast anställda eller fritt verksamma musiker. Hurdan är balansen, och hur vill vi ha det? Kan vi koppla ihop detta med ett konstnärstillägg, en grundtrygghet? Hur ser administrationskostnaderna ut i dag? Hurdan är relationen mellan landsbygd och storstad och den mellan svenska solister, dirigenter och ensembler och utländska solister, dirigenter och ensembler? Det gäller ensembler av olika slag med musik från skilda tidsepoker - en fullständig musikutredning! Sedan litet grand om dansen. Miljöpartiet vill påminna om Maastrichtfördragets 128 §. Eftersom kulturministern är kvar i kammaren vill jag tala om att Miljöpartiet anser att den artikeln också är tillämpbar vad avser införande av moms på kultur. Om regeringen tillsammans med Centern vill dra in mer skatt till staten tycker jag att ni skall säga det. Men jag köper inte tanken på kulturmomsen som en tvingande åtgärd förrän jag har sett ett utslag från EU-domstolen. Regeringen och vi alla har ju till uppgift att värna det svenska kulturarvet och dess mångfald. Om inte insatser görs nu, snabbt - eftersom lagförslaget om en kulturmoms börjar gälla om knappt två veckor - kommer den unika fria kulturutbildningen, främst riktad till barn, att drabbas hårt. Det handlar om 25 % moms, och har inte föräldrarna råd att betala mer i terminsavgifter så blir det färre elever, och klyftan mellan barn vars föräldrar har råd att betala för kultur och barn till föräldrar som inte har råd att betala kommer att öka. Den klyftan ökar redan nu, eftersom den kommunala musikskolan tvingas ta ut så höga avgifter. Detta är en kommunal angelägenhet, och vi jobbar väl alla för att öka bidragen till kommunerna.

Fru talman! Jo, jag tycker annorlunda. Jag tycker att trycket skall sättas på oss här i riksdagen att fatta ett beslut om en fast samisk teater som ett nationellt uppdrag. Jag tycker att det är pinsamt att ett sådant beslut ännu inte har kommit till stånd, efter så många års tryck från de svenska samerna.

Fru talman! Statens insatser för teater syftar i första hand till att bredda tillgängligheten, att öka efterfrågan på teater och att - som ofta har påpekats här - barn och ungdomar skall få tillgång till teater av hög kvalitet. Det talas i tid och otid om hur viktigt det är att barn och ungdomskulturen får stöd. Kulturutskottet upprepar ofta detta, och jag är glad för att det också ofta framhålls i propositionerna. Jag vill återigen understryka att barn och ungdomskulturen måste prioriteras. Om vi måste välja något som vi skulle satsa våra pengar på, tycker jag att det borde vara självklart att de skall gå till barn och ungdomar. De behöver det faktiskt mera än vad vi gör. Men för att barn i hela landet skall komma i åtnjutande av teater måste man på många teatrar förändra sitt arbetssätt. Man måste öka sitt turnerande, och jag tycker att vi från riksdagen skulle vidta litet mer av tvingande åtgärder - det skall vara ett lätt tvång, vill jag säga. Det här är nämligen inte enkelt. Det är ganska besvärligt att organisera och finansiera ett turnéliv, men jag tror att det är nödvändigt att det händer någonting på det området. Men framför allt tror jag att teaterproduktionerna i mycket högre grad än i dag måste komma ut via TV. Vi har talat om detta i utskottet, och jag tror att det finns en del förbättringar att göra. Jag tror att framtiden visar att det är där som vi måste till stånd en förändring. Skolans möjligheter att köpa teaterproduktion har försämrats alldeles katastrofalt, och jag tycker att det är mycket beklagligt. Teater i televisionen kan erbjudas till rörelsehindrade människor som inte har möjlighet att ta sig dit där teater visas. När vi skapar teater, dans, musik och film för barn och ger dem möjligheter att själva utöva dessa verksamheter, tror jag att vi öppnar många nya vägar till utveckling för dem. Det har givits ett tidsbegränsat nationellt uppdrag för barn och ungdomsteater till Backa teater i Göteborg. Det finns en del bra sådana tidsbegränsade nationella uppdrag, och jag tycker att det kan vara många poänger i det, men det är en risk för att vi fastnar i tidsbegränsade nationella uppdrag. Det får kanske så småningom utredas om detta är ett bra sätt att arbeta, men jag har ingenting emot att man försöker med detta. Antalet besök på teatrarna minskar, medan statens bidrag till teatrarna är väldigt stort. Det är inte troligt att man kan höja biljettpriserna framöver, och jag ser med oro på teatrarnas möjligheter att i framtiden bjuda oss rimliga biljettpriser och god teater. Detta är något som vi får arbeta vidare med. Det har blivit en mycket kostsam utveckling. Svensk film håller en mycket hög standard. Den är internationellt väl sedd, och det kan vi tacka Ingmar Bergman, Jan Troell och åtskilliga andra - också många skådespelare - för. Men inte heller filmproduktionen i liten skala i Sverige är oviktig. Filmen som konstform och kulturbärare är viktig. Jag menar att filmen saknar gränser på ett sätt som inte är fallet i alla andra konstformer. Vi har i vår motion anfört att statens stöd till film för barn borde uppgå till ungefär 50 %. Det är viktigt med god film för barn. Det är många som har roats oerhört av Barnen i Bullerbyn, Saltkråkan och många andra fina filmer. Vi oroas väldigt av våldet på film och i TV, och det är mycket svårt att komma åt. Att bjuda på högklassig kvalitetsfilm kan ha en viss undanträngningseffekt. De små landsbygds och kvartersbiograferna har ett stort värde, socialt, kulturellt och historiskt. Tyvärr har många av byggnaderna lagts ned, och det är synd, eftersom de fanns i större delen av landet. Statens insatser för musiklivet syftar till att vi skall få tillgång till musik och möjlighet att utöva och skapa musik. Oavsett ålder och nationalitet är musiken ett språk som väldigt många människor begriper. Vi kristdemokrater anser att regeringen gör ett misstag när man planerar att göra nedskärningar på länsmusikens område. Regeringen föreslår att anslagen skall minska från 1998. 1993 av med stora statliga anslag, och försvaret sade upp sitt avtal. Om man får ytterligare neddragningar, kan man helt enkelt inte behålla en sådan uppsättning som en orkester behöver. Det är mycket viktigt att titta närmare på detta under nästa budgetberedning. Göteborgs symfoniorkester är en orkester som är väl ansedd både i Sverige och utomlands, och vi har tyckt att den skulle få kalla sig nationalorkester. Det har uppstått ett löje omkring detta, något som jag inte menar är bra. Jag tycker att den kan få den här benämningen. Utskottet har nu överlämnat frågan till regeringen. Om regeringen tycker att det är omöjligt att fatta beslut i frågan, har jag ingenting emot att den utreds. Jag tycker kanske inte att det behöver vara så konstigt. Vi har nationalscener och nationalteatrar, och vi ger nationella uppdrag. Jag tycker nog att vi kan ha en nationalorkester, såsom man har i så många andra länder.

Fru talman! Vi har haft många uppvaktningar i utskottet från företrädare för de områden som vi behandlar under det här avsnittet - teater, musik, dans och film. En uppvaktning kan göras därför att ekonomin är kärv. Det är ett fullt respektabelt skäl. "Fan må vara teaterdirektör" är en känd replik i ett av August Blanches lustspel. Någon gång under uppvaktningarna har jag faktiskt känt att det sannolikt ligger en viss erfarenhet och visdom i den repliken. Men uppvaktningar kan ju också vara bevis på att det finns stora ambitioner och en önskan att göra mer, utveckla verksamheten och söka nya vägar. Naturligtvis, och tack och lov, är ambitionerna större än våra resurser. Men jag vill påstå att våra resurser är så pass stora att vi kan ha en vital verksamhet på teaterns, dansens, musikens och filmens områden. Det är otvivelaktigt mer fruktbärande att inrikta krafterna på vad vi kan göra med de resurser vi har än att fundera på vad vi inte kan göra för de pengar som vi saknar. Jag har en känsla av att en sådan positiv inställning präglar kulturlivet. Att det finns stora ambitioner och krav på ökande resurser är naturligtvis mycket positivt och något som vi kulturpolitiker skall vara glada för. Regeringen lägger förslag om inriktningen av statens framtida insatser för de fyra områden som debattrundan avser. Det finns egentligen inga reservationer mot dessa målsättningar, och det vill jag ta som intäkt för en bred enighet inför framtiden. Några nationella uppdrag återfinner vi inom dessa områden. Ett uppdrag avser barn och ungdomsteater och går till Backa teater i Göteborg. Ett bredare uppdrag rör ungdomskultur och hamnar hos kulturskolan Rosteriet i Luleå. Falun Folkmusikfestival får också ett uppdrag, liksom Film i väst. Tanken på nationella uppdrag är ny. Det skall bli spännande att se hur institutionerna tar sig an ansvaret och vilka effekter det får. Riksdagens ledamöter har visat ett stort intresse för det här sättet att stimulera kulturlivet genom att motionsvägen ge förslag till ytterligare ett antal nationella uppdrag. Vi föreslår att motionerna avslås. Det kan vara lämpligt att först se hur denna nya typ av uppdrag utvecklas och vad resultatet blir innan vi lägger ut nya uppdrag. Det statliga anslaget till teater uppgår till omkring en miljard. Det är alltså ett betydande belopp, men det är ett faktum som ofta glöms bort i debatten om anslag till landets teatrar. Under de senaste 20 åren har antalet teatrar här i landet nästan femdubblats. Ett annat glädjande tecken på teaterns dragningskraft är att allt fler engagerar sig i amatörverksamhet. I förslaget ökas stödet till regional kulturverksamhet. Det gäller åtminstone tre områden av dem vi diskuterar. Det sker delvis i 1997 års budget men har också formen av mål för de följande två åren. Bl.a. finns förslag om betydande statliga insatser för att bygga upp Norrlands musik och dansteater, lokaliserad till fyra orter. I det sammanhanget vill jag gärna kommentera en reservation från Miljöpartiet, nr 27, som vill ge ett permanent nationellt uppdrag till denna verksamhet. Norrlands musik och dansteater är under uppbyggnad, och mot den bakgrunden anser jag att Ewa Larssons reservation är en smula oövertänkt, ja lättsinnig och helt enkelt oförståndig. Det nya bidragssystemet är uppbyggt för att stimulera förnyelse och flexibilitet utan att äventyra en långsiktig planering. I utskottet har vi gjort bedömningen att avvägningen har gjorts väl. Det är naturligt att mycket omsorgsfulla utvärderingar kommer att ske under åren framöver när detta system fungerar. Propositionen och betänkandet innehåller förslag om preciserade mål för verksamheten vid en rad institutioner: Operan, Dramaten, Riksteatern, Rikskonserter och Dansens Hus. I det sammanhanget finns det skäl att säga några ord om Riksteatern. Moderaterna föreslår i sin motion att Riksteaterns produktion av vuxenteater upphör. Naturligtvis avvisar utskottet det förslaget. Det skulle innebära en betydande begränsning av mångfalden i utbudet. I det sammanhanget har jag en reflektion över Lennart Fridéns anförande här tidigare. Jag var snabb att anteckna vad han sade om publikverksamheten. Det förvånar mig något, eftersom moderaterna ju inte gärna vill att riksdagen skall styra och ställa på olika områden. Dessutom är Skådebanan en ideell verksamhet, så riksdagen har inte den minsta möjlighet att bestämma om den skall upphöra eller inte. Jag ser att Lennart Fridén reagerar på det jag säger, men jag skrev faktiskt upp ordvalet mycket tydligt med en gång. Jag är fundersam över vad det innebär. Moderaterna är ensamma i sin syn på Riksteaterns uppgifter och följaktligen ensamma även när det gäller anslagsnivån. Det finns också en motion om den finskspråkiga verksamheten inom Riksteatern. Det har gett utskottet anledning att poängtera betydelsen av den teaterverksamhet med speciell inriktning som Riksteatern står för. Dit hör den finskspråkiga verksamheten för både vuxna och barn och ungdom, den mångkulturella ensemblen Shikasta, Tyst teater, Unga riks och Cullbergbaletten. De är av nationellt intresse, menar regeringen, och bidrar till utveckling och förnyelse av teater och dans. Utskottet har instämt i det synsättet. Två reservationer tar upp samisk teater. Eftersom regeringen tänker ge Sametinget uppdrag att undersöka förutsättningarna för att etablera en fast samisk teaterinstitution finns det skäl att vänta med besluten. Det är naturligt att samerna själva får ett mycket stort inflytande över hur en sådan verksamhet skall bedrivas. Också till dansen föreslås ökade insatser. Det är angeläget med ett ökat stöd för att ge publiken utanför storstäderna fler möjligheter att möta dansen som konstart. Därför är inriktningen att de ökade anslagen främst skall användas till regionala insatser. Den fråga inom musikområdet som fått mest uppmärksamhet i kulturdebatten är regeringens förslag att begränsa anslagen till Länsmusiken fr.o.m. 1998. Det förslaget berör alltså inte budgeten 1997 men får naturligtvis konsekvenser för planeringen. Regeringen kommer att ha förhandlingar med Landstingsförbundet, och Kulturrådet kommer att göra en kartläggning av verksamheten. Resultatet kommer sedan att ligga till grund för förslag inför 1998. Jag tycker att det är naturligt att vi inte föregriper resultatet av dessa förhandlingar och kartläggningen. Frågan återkommer alltså till riksdagen. Utskottet har tagit några egna initiativ på musikområdet. Vi föreslår att staten ger Göteborgsmusiken ett bidrag på 4 miljoner och tillmötesgår de motionärer som vill ge Göteborgs symfoniker rätten att använda beteckningen Sveriges nationalorkester. Jag noterar med tillfredsställelse att ett enigt utskott står bakom dessa förslag. Det finns en risk att filmen kommer bort i den här debatten. Orsaken är, tror jag, att det råder stor enighet. Dessutom har utskottet postitiva skrivningar om de motioner som föreligger på området. Vi har t.o.m. tillstyrkt en av dem. Det är emellertid viktigt att nämna att förslagen i propositionen utgör ett klart erkännande av filmens ställning i kulturlivet. Inrättande av ett nationellt uppdrag inom filmområdet är ett tecken på det. Jag började mitt anförande, fru talman, med att framhålla förhållandet att ambitionerna är större än de resurser vi kan ställa till förfogande. Jag vill avsluta med att återigen betona att det är utomordentligt bra att så är fallet. Det är också bra att anslagen till kulturområdet kan öka, trots ekonomiska problem. Det bör ge samhället i övrigt en signal om kulturens betydelse i tider av snabba förändringar, men det bör också ge en positiv signal till alla verksamma inom kulturområdet. Även om varje anslag för sig är otillräckligt för en kreativ skapare med stora visioner och ambitioner, är kulturen ett prioriterat område. Slutsatsen av mitt anförande, fru talman, blir rent formellt ett yrkande om bifall till hemställan i kulturutskottets betänkade och ett yrkande om avslag på de reservationer som fogats vid det.

Fru talman! Mitt uttalande om Miljöpartiets reservation när det gäller Norrlands Musik och dansteater var faktiskt övertänkt. Det är fråga om en konstruktion där fyra orter i fyra län med fyra olika uppgifter inom musikteatern skall etableras. Norrlandsoperan finns i Umeå, men det här gäller också en verksamhet i Härnösand där det råder oklarhet inom kommunen om vilken ort verksamheten skall förläggas till. Verksamheten som är planerad i Östersund finns inte - den har inte startat. Samma sak gäller för Norrbotten. Miljöpartiet vill nu i detta uppbyggnadsskede, när allt det här skall fasas ihop till en enhet, också lägga på en verksamhet som inte ens finns på papper ett uppdrag av nationell omfattning utöver de organisatoriska frågor som ingår i detta. Det är faktiskt en belastning för verksamheten som jag inte tror att den håller för. Därför menar jag faktiskt att förslaget i Miljöpartiets reservation är mycket lättsinnigt och oförståndigt.